Herr talman! Mina båda företrädare, Svante Lundkvist och Anders Dahlgren, har i sina anföranden huvudsakligen uppehållit sig vid miljöfrågorna. Och jag finner detta mycket naturligt, eftersom miljöfrågorna säkerligen kommer att tilldra sig allt större uppmärksamhet och få allt större betydelse när det gäller verksamheten inom jordbruksdepartementets område. Nu vet jag att Torkel Lindahl i sitt inlägg kommer att behandla miljöfrågorna, och jag skall därför vara ganska kortfattad beträffande den delen. Jag vill bara helt kortfattat erinra om de satsningar som föreslås i budgetpropositionen. Låt mig då först nämna avfallshanteringen, för vilken vi föreslagit en mycket kraftig ökning på ungefär 75 96 och där vi vill stimulera till en ny teknik och till återvinning av avfall. När det gäller ersättning vid förvärv av mark för naturreservat, vilket också är av stor betydelse för människors intresse för naturvård, föreslår vi fördubblade resurser. Anslagen till forskning, undersökning och utredning inom miljöområdet föreslås ökas med drygt 5 miljoner. I fråga om försurning av sjöar anslås nu för fjärde året i följd 10 miljoner för försöksverksamhet för att reparera skadorna och minska försurningen av sjöarna. Jag vill efter denna redovisning anknyta till endast en av de frågor som Svante Lundkvist berörde i sitt inlägg, nämligen frågan om blyhalten i bensin. Det är här nödvändigt, Svante Lundkvist, med en liten historik över vad som förevarit. Folkpartiet har under hela 1970-talet hårt arbetat för att minska blyhalten i bensin.

Samma år motionerade folkpartiet på nytt. Vi ville gå vidare, och vi angav klart i motionen att målet borde vara en helt blyfri bensin. Den motionen stöddes av de två andra borgerliga partierna, men den röstades ner av den dåvarande socialdemokratiska majoriteten. Sedan hände ingenting under åren 1973-1976, trots att man bl.a. visste att Västtyskland genom ett beslut redan 1972 hade bestämt att man fr.o.m. 1976 skulle pressa ner blyhalten i bensin till 0,15 gram per liter. Det har alltså varit fråga om en ganska lång övergångsperiod, och under den perioden hände ingenting. I junii fjol genomförde så trepartiregeringen att man skulle sänka blyhalten från nuvarande 0,4 gram per liter till 0,15 gram med ikraftträdande från 1 januari 1980 beträffande lågoktanig bensin och från den 1 juli 1981 beträffande högoktanig bensin. I det här sammanhanget erfodras alltså ganska långa övergångstider. Därför är det mycket märkligt att man nu kan komma och påstå att åtgärder på det här området skulle ha kunnat sättas in tidigare genom de initiativ som socialdemokratin har tagit under de senaste åren. De åtgärder som varit möjliga att vidta borde ha satts in under den tid som förflöt före regeringsskiftet 1976. Vad vi nu måste försöka åstadkomma är att förkorta övergångstiden — framför allt gäller detta den högoktaniga bensinen — så att vi kan genomföra åtgärderna tidigare än vad som nu är planerat. Det går inte att ange något exakt datum för detta, men det är min och regeringens strävan att försöka förkorta övergångstiden så att vi tidigare än planerat kan minska blyhalten i bensin. Herr talman! Det skulle kanske vara litet underligt om vi i samband med det jordbrukspolitiska avsnittet i den allmänpolitiska debatten helt förbigick jordbrukspolitiken. Jag vill därför säga några ord om den. Jag vill framför allt starkt betona värdet av den enighet, i vilken riksdagen i december 1977 fattade beslutet om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken. Vi känner alla till att det förekommer en polariserad debatt, som ställer producenter och konsumenter i motsatsförhållande till varandra. På samma sätt försöker man att ställa näringsintressena inom jordoch skogsbruket mot naturoch miljövårdsintressena — Anders Dahlgren var inne litet på detta i sitt inlägg nyss. I den allmänna debatten är det helt naturligt att företrädarna för näringsintresset i första hand hävdar näringens intresse på samma sätt som konsumenter och miljövårdare hävdar sina intressen. Självfallet skall var och en tala för sin sak. Men på det politiska planet är det viktigt att undvika ensidiga ställningstaganden. Detta tycker jag kan exemplifieras med de senaste decenniernas jordbrukspolitiska debatt. Under 1960-talet gjorde den dåvarande regeringen ensidiga ställningstaganden. Man skulle på kort sikt och så snart som möjligt krympa svensk jordbruksproduktion, minska åkerarealen, utöva prispress på bönderna och föra över arbetskraft till mera lönande näringar. Avsikten var att sänka livsmedelskostnaderna för konsumenterna genom köp på världsmarknaden. Under 1950 och 1960-talet gav detta också vissa samhällsekonomiska vinster. Mot denna politik fanns det dock redan då beslutet fattades år 1967 en kraftig opposition. Den växte sig snabbt så stark att 1967 års målsättning ganska snart måste överges. I stället formades en alltmer positiv syn på det svenska jordbruket och dess roll i samhället. Detta tog sig märkbara uttryck i 1977 års jordbrukspolitiska beslut. I total enighet beslöt riksdagen att behålla det svenska jordbrukets produktionskapacitet. Starka skäl för den inställningen redovisades av en enig utredning. Jordbrukets betydelse för regionalpolitik och naturoch landskapsvård måste beaktas, värdet av handlingsfrihet i ett krisläge likaså. Därtill kommer vårt ansvar för den långsiktiga utvecklingen när det gäller livsmedelssituationen i världen i stort. Det var enligt min mening insikten om jordbrukets viktiga effekter utöver den primära, att producera livsmedel på ett rationellt sätt, som möjliggjorde enigheten i riksdagsbeslutet. Därtill kom den allmänna opinionens mycket gynnsamma inställning till svenskt jordbruk. Det var fråga om en reaktion mot en ensidig rationaliseringspolitik under 1960-talet. Det är för framtiden av yttersta vikt att ensidiga ställningstaganden undviks. Vi är medvetna om att böndernas önskemål att få skäliga inkomster från sin produktion och konsumenternas krav på bra och billiga livsmedel kan uppfattas som motstridiga. Det krav som ibland framförts, att man skulle överordna jordbruksintresset i förhållande till konsumentintresset, skulle ofelbart uppfattas som en pendelsvängning i motsatt riktning i förhållande till 1960-talets jordbrukspolitik. Ett sådant krav skulle snabbare och mer förödande än något annat ha kunnat spoliera de senaste årens enighet om jordbrukspolitiken och försvåra sakliga ställningstaganden om kvarstående framtidsproblem. Därmed skulle det också allvarligt skada näringen själv liksom den optimism och framtidstro som ändock präglat näringen under de senaste åren. På samma sätt skulle ett ensidigt betonande av konsumentintresset verka. Ökad prispress eller minskade anslag till jordbruket skulle ofelbart leda oss tillbaka till 1960-talets nedläggningspolitik. Förutom allvarliga följder för regionalpolitik och sysselsättning i redan hårt drabbade bygder skulle möjligheterna att pröva nya och miljövänligare odlingsformer minska. Slutsatsen måste alltså bli att våra framtida ställningstaganden till förslag som berör jordoch skogsbruket, trädgårdsnäringen och fisket skall präglas av balans mellan de olika intressen i samhället som berörs av dessa näringars verksamhet. Vad som inom kort blir aktuellt för ställningstagandet och som inrymmer dessa avvägningsproblem är bl.a. förslaget till ny jordförvärvslag — där propositionen redan ligger på riksdagens bord —, vidare förslaget till lagom skötsel av åkermark, vilket regeringen i dag har sänt till lagrådet för yttrande. Vi har också kvar viktiga frågor när det gäller skogspolitiken och trädgårdsnäringen. I dessa fall berörs producentoch konsumentintressen, sysselsättning och miljövård. I den socialliberala samhällssynen är det en grundläggande tanke att olika medborgargrupper skall samverka i stället för att motarbeta varandra. Genom förnuftiga avvägningar mellan olika intressen kan ett förtroendefullt samarbete skapas. I det svenska samhället med dess demokratiska styrelseskick finns det en lång tradition av ömsesidigt hänsynstagande från olika gruppers sida. Jag är övertygad om att balanserade lösningar skall kunna finnas eftersom alla, åtminstone på längre sikt, har att vinna på ett sådant samarbete.

Herr talman! På något konstigt och tråkigt sätt är det så att Svante Lundkvist och jag har väldigt svårt att förstå varandra. Jag vet inte om det beror på bristande vilja från bägge parter eller om vi helt enkelt pratar förbi varandra. Jag kan återigen konstatera att herr Lundkvist inte förstår sambandet mellan resursslöseri och miljöförstöring. Han lever kvar i det gamla. Han vill fortsätta i gamla spår och inser tydligen inte att vi måste ta nya grepp för att få långsiktiga lösningar. Det är just uppgiften att finna dessa lösningar som naturresursoch miljöutredningen har. Jag skulle vilja vädja till Svante Lundkvist: Låt den här utredningen arbeta. Motarbeta den inte, förlöjliga den inte. Säg inte från den här talarstolen att den är omöjlig. Låt den få försöka leva upp till direktiven. Jag erkänner att de är omfattande och att det är en stor uppgift, att målsättningen inför framtiden är djärv. Men förstör inte den målsättningen redan nu, utan försök i stället medverka till en samförståndslösning. Det var en bra fråga, Birgitta Dahl; tack för att jag fick den. De bilder som målas av trepartiregeringen är antingen att den var handlingsförlamad eller att det förekom vilt slagsmål. Ingendera bilden stämmer, det kan jag försäkra. Den försening som Birgitta Dahl och andra säger var så oerhörd — från den 26 april till den 26 september — berodde inte på oenighet mellan bostadsdepartementet och jordbruksdepartementet. Där är svaret nej. Självfallet fördes det diskussioner, som alltid när två departement är inblandade och flera myndigheter tillhörande olika departement. Jag lärde mig under de två åren i departementet att det visst finns ett revirtänkande i alla departement; man slår vakt om sina bitar. Men jag försäkrar fru Dahl att det hade ingenting att göra med det som fru Dahl betraktar som en försening av utredningsarbetet. Jag anser att det var en ganska normal tid som användes för att fullfölja utredningsarbetet.

Herr talman! Jag skall berätta för Anders Dahlgren vad som gör att vi två inte förstår varandra. Jag förstår lika bra som Anders Dahlgren sambandet mellan miljön och resurshushållningen, men däremot förstår jag inte hur Anders Dahlgren skall nå det mål som vi är överens om att försöka uppnå utan att tillgripa de medel som jag har talat om här — en planerad hushållning av våra resurser. Anders Dahlgren värjer sig ju, precis som centerpartisterna gör i alla de här sammanhangen, mot att man skall engagera samhället på det sätt som är nödvändigt för att vi skall uppnå de uppställda målen. Där har vi skillnaden, och det är naturligtvis en ideologiskt betingad skillnad, som gör det möjligt för Anders Dahlgren att regera ihop med moderaterna men omöjligt för oss — därför att vi säger att samhället måste ta ett övergripande ansvar, ett ansvar som man på borgerligt håll inte är beredd att låta samhället få. Då blir allt det här vackra talet fullständigt verkningslöst, Anders Dahlgren. Det sker inte som vi önskar skall ske. Sedan vill jag säga några ord till jordbruksministern, som skulle göra en historieskrivning när det gäller blyet. Visserligen var det väl så, säger han, att den socialdemokratiska regeringen medverkade till den sänkta blyhalten i bensin i början på 1970-talet, men från 1973 fram till 1976 hände ingenting. Då motionerade emellertid folkpartisterna i riksdagen i frågan. Jag vill dock peka på att vi under den perioden fick en produktkontrollag och en produktkontrollnämnd, som skulle ha till uppgift att ta initiativ i sådana här sammanhang. Vidare arbetade man i naturvårdsverket med dessa frågor. Vi förberedde inom regeringen en uppföljning av det första beslut som vi hade fattat på området, men så kom regeringsskiftet. Vår första åtgärd var att i en motion begära att riksdagen skulle uttala sig för att regeringen hos produktkontrollnämnden skulle göra en framställning, som syftade till en sänkning av blyhalten i bensinen. Vi fick emellertid då avslag på vårt krav, och så har även skett med alla de motionskrav som vi i fortsättningen framfört på åtgärder som jordbruksministern nu säger att folkpartiet har varit anhängare av. Jordbruksministern sade att folkpartiet har arbetat hårt på denna punkt i början av 1970-talet. Men varför tog orken slut när partiet kom i regeringsställning? Då började man i utskottet och med jordbruksministerns benägna medverkan här i kammaren att gå emot sådana åtgärder som skulle krävas för att vi i dag skulle ha kunnat vara bättre rustade i fråga om bensinens blyhalt än vad vi f. n. är.

Herr talman! Vi har aldrig sagt att trepartiregeringen antingen var handlingsförlamad eller befann sig i vilt slagsmål. Vad vi hävdat — och alla vet att det var så — var att den var handlingsförlamad på grund av de ständigt pågående vilda slagsmålen. Men vi trodde att dessa utkämpades mellan partierna. Man hade väl kunnat utgå från att tre centerpartistiska statsråd med ansvar för energi, miljö och energisparande hade kunnat komma överens i denna fråga. Jag känner mig inte övertygad av Anders Dahlgrens argumentation om att ni var helt överens. Jag satt nämligen både i energikommissionen och i civilutskottet, som behandlade dessa frågor förra året, och jag tog också upp dem i kammardebatten. Jag såg för min del med mycket stort allvar på dessa frågor. Men jag fann också hos några en inställning till detta mycket allvarliga problem som var skrämmande. Problemet hade enligt min mening redan tidigare bort föranleda åtgärder. Men inför sparprogrammet var det absolut nödvändigt att gripa sig an det, eftersom sparprogrammet eljest kunde få negativa effekter av mycket större omfattning än vad som tidigare hade förekommit. Jag bemöttes då av centerpartistiska kollegor, som närmast behandlade denna problematik som ett besvärligt hinder för energisparprogrammet. Så argumenterade ledamoten av energikommissionen och strålskyddsinstitutet Birgitta Hambraeus, som t.o.m. skrev ett brev till strålskyddsinstitutet och protesterade mot att man där krävde ökad ventilation i stället för tätning. Så argumenterade också Elvy Olsson här i kammaren, där hon påstod att denna fråga inte hade något med sparprogrammet att göra. Jag har i min hand citat av vad hon då sade jag anförde dem i går. Hon hävdade också att frågan var under kontroll. Det har blivit alldeles uppenbart för hela svenska folket att frågan långt ifrån var under kontroll och att varken trepartiregeringen innan den tvingades avgå eller folkpartiregeringen hittills lyckats få den under kontroll.
Herr talman! Vad som hände under tiden 1973-1976 var bl.a. att en folkpartimotion som stöddes av moderata och centerpartistiska ledamöter röstades ned genom den socialdemokratiska majoritetens försorg. Självfallet är det arbete som utfördes av produktkontrollnämnden av värde, men övergångstiden fram till ikraftträdandet av ett beslut om sänkning av blyhalten i bensin är mycket lång. I Västtyskland bedömde man den till fyra år, och trepartiregeringen uppskattade vid sitt beslut i somras att det skulle ta tre år, i vart fall beträffande den högoktaniga bensinen, att få ned blyhalten från 0,4 till 0,15 gram per liter. Det står därför helt klart att det för att man i dag skulle ha haft ett betydligt bättre läge hade erfordrats att åtgärder vidtagits framför allt under åren 1973-1976, i enlighet med de önskemål som då framfördes bl.a. i en folkpartimotion.
Herr talman! Jag är inte övertygad om att jag kan övertyga fru Birgitta Dahl om att hon har fel, men det har hon. Låt oss glömma den biten, för det är sannolikt en omöjlig uppgift. Det intressanta är det sätt som fru Birgitta Dahl drar upp den här diskussionen på. Hon beskyller mig och den nuvarande regeringen för att ha varit senfärdiga. Mig anklagar hon för att det tog fyra fem månader att få fram kommittédirektiven, men hon glömmer samtidigt bort — och det är därför hon för diskussionen på det här sättet — att socialdemokraterna inte gjorde någonting i den här frågan under årtionden. Den första diskussionen om det här problemet fördes på 1950-talet, och det var en stor diskussion. År 1968 hade Bo Lindell och Sven Löfveberg i tidskriften Byggforskningen informerat i en stor artikel om just radonfrågan. Man refererade de internationella rekommenderade gränsvärdena och konstaterade att i 70 ? av lättbetonghusen i Sverige överskreds dessa gränsvärden och i 30 ?6 av lägenheterna i tegelhus. Det var 1968. Vad gjorde dåvarande jordbruksministern, vad gjorde dåvarande socialdemokratiska riksdagsledamöter som inte satt i regeringen? Jag vill gärna ha ett besked om varför just de här fyra fem månaderna i fjol är så intressanta för Birgitta Dahl, när sanningen är den att årtionden rann socialdemokraterna mellan fingrarna utan att de gjorde någonting i de här miljöfrågorna.

Herr talman! Det finns många aspekter på miljöfrågorna. I Bohuslän är vi f.n. inte påminda om det stora oljeutsläpp som har skett där. Kusten från ungefär Lysekil i söder upp till norska gränsen i norr är nedsölad av olja, men just nu täcks den av is och snö. Det är emellertid ingen glädje med den överskylningen. När våren kommer och täcket börjar smälta kommer oljan fram igen — under en period när naturen skall börja vakna till liv igen i strandzonen. Oljan ligger där när den gör som störst skada. Vi har uppmärksammat det här oljeutsläppet och är verkligt bedrövade över vad som har hänt. Det är lätt att lägga märke till ett stort oljeutsläpp, men de flesta av de utsläpp som sker är faktiskt små. Man skvätter ut litet olja från en tankbåt när man rengör tankarna, det kommer olja med avloppsvattnet från städerna och tätorterna, det kommer olja från flera andra källor. De utsläppen är tillsammantagna faktiskt något större än utsläppen från tanksjöfarten. Vi gör inte så förfärligt mycket åt det här, och det är beklagligt. När våren kommer är det inte bara oljan längs stränderna i Bohuslän som kommer att avtäckas och ha sin inverkan på miljön. Sjöarna inte bara i Bohuslän, även om de hör till dem som drabbas hårdast, utan runt om i Sverige kommer att få ett stort tillskott av försurat vatten. Svaveldioxid som har följt med snön går vidare med smältvattnet och försurar sjöarna. Där kommer luftföroreningar långt bortifrån, luftföroreningar som vi tyvärr bara till en liten del kan påverka inom Sverige. Större delen av dem kommer från Tyskland och England. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att man i de nordiska länderna, där den svenska regeringen hör till de mer pådrivande — det är framför allt Sverige och Norge som driver på — får till stånd ett möte på hög nivå inom ECE nu i vår, vid vilket de europeiska staterna skall försöka diskutera fram åtgärder mot svavelutsläppen. Även om, herr talman, miljöskyddet i Sveige är långt framme om man jämför det med andra länders, behöver oändligt mycket mer göras. När man hörde Svante Lundkvist tala här för en liten stund sedan fick man intrycket att det bara är socialdemokraterna som vill göra någonting härvidlag. Mycket av vad han sade lät bra och var tilltalande. Det är bara beklagligt att denna känsla för hur bråttom och viktigt det är med miljöskyddsarbetet uppenbarligen inte har trängt fram till en del andra socialdemokrater. Jag skulle för resten gärna vilja fråga Svante Lundkvist hur han ser på naturskyddet. Hur är det med socialdemokraternas vilja att skydda de ännu oförstörda älvarna? Såvitt jag förstår är svaret på den frågan litet tveksamt. Jag har haft förmånen att arbeta i miljöskyddsutredningen — ja, jag är kvar där och har således fortfarande den förmånen. Utredningen lade i december fram ett första delbetänkande, som gick ut på skärpningar av miljöskyddslagen. Vi vill ha en förbättrad tillsyn av efterlevnaden av lagen. Det är kanske trots allt så att tillsyn är det effektivaste sättet att försöka beivra överträdelser av lagen. Vi föreslog bl.a. en typ av avgifter som skulle drabba ett företag som försyndar sig och gör alltför stora utsläpp genom att företaget verkligen måste betala. Vi har försökt åstadkomma en konstruktion som gör att det inte på något sätt skall vara lönsamt för ett företag att göra stora utsläpp. Jag tycker själv att dessa åtgärder är ganska bra, men det märkliga är — åtminstone om man ställer det i relation till vad Svante Lundkvist just har sagt här — att socialdemokraterna i utredningen har reserverat sig på dessa punkter. De tycker inte att det i och för sig är tokiga saker som vi föreslår, men de anser att det har gått för fort, att det behöver utredas mer och att vi måste titta grundligare på det här. Vi andra i utredningen har däremot resonerat som så: Det här kan vi göra, och vi är övertygade om att detta är bra, så låt oss försöka genomföra det så fort som möjligt. Sedan gör vi andra förbättringar, men låt oss försöka åstadkomma vad som kan göras nu. Det var synd att Svante Lundkvists fina patos inte hade smittat av sig på de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen. En annan sak som jag själv pläderade för i utredningen var utökad besvärsrätt. I dag är det i princip bara den som drabbas direkt ekonomiskt som har besvärsrätt i miljöfrågor— den rätten inskränker sig alltså i princip till dem som äger fast egendom i närheten av en aktuell industri. Utredningen föreslår en del utökningar av denna besvärsrätt, t.ex. att också lokala fackföreningar skall ha besvärsrätt. Detta tycker jag är bra och riktigt. Men att det lokala facket alla gånger inte är någon garanti visar fallet BT Kemi i Teckomatorp, där företagets smutsiga hantering stöddes av facket. Jag tycker mot denna bakgrund att det är fel att det bara är de ekonomiska intressena som skall kunna göra sig hörda i miljöfrågor. En allergiker t.ex. kan drabbas mycket hårt av ett industriutsläpp, som egentligen inte åstadkommer några andra påverkningar, men allergiker har ingen chans att överklaga. Kommer det en sådan industri får han flytta sin väg. Det är ofta den enda lösningen. Jag tycker att det är galet. Allergiker skall också ha chansen att göra sig hörda. Svaret ”Det tar kommunen hand om” klingar en aning ihåligt när man vet hur angelägna kommunerna är att få nya arbetstillfällen och nya industrier till sina olika orter. Det är inte bara allergiker som bör få åtnjuta besvärsrätt. Allmänna miljöskyddsintressen av den typ som t.ex. Svenska naturvårdsföreningen representerar har egentligen ingen chans att göra sig hörda, såvida de inte råkar ha en medlem som äger mark och bor på ett sådant ställe att han direkt påverkas och, enligt nuvarande terminologi, kan anses vara sakägare. Då har man en chans att, med den medlemmen som ombud, föra fram sina åsikter. Även de allmänna miljövårdssynpunkterna bör få framföras i den process vi har runt miljövårdsarbetet. Herr talman! Jag tror faktiskt att vi, när det gäller att försöka avgifta naturen, att försöka komma till rätta med de problem som det moderna industrisamhället skapar, i grunden är eniga på de flesta punkter. Det jag sade om mina socialdemokratiska kamrater i miljöskyddsutredningen var att de i princip håller med. De tycker bara att vi andra har litet för bråttom. Vi är alla inne på tanken att ungefär den här typen av åtgärder bör vidtas. Men socialdemokraterna är uppenbarligen inte nöjda med att vi är eniga och försöker dra åt samma håll. Man försöker på olika sätt slå mynt av miljövården. Man försöker på något sätt påskina att det är socialdemokraterna som är först, störst och bäst vad gäller miljövården. Låt mig komma tillbaka där jag började, till oljan i Bohuslän. Åtminstone vi bohuslänningar har berörts mycket illa av den. Vi var eniga på bohusbänken om att vi måste försöka göra något i riksdagen om detta i form av en motion. Märta Fredrikson arbetade länge och ganska träget med denna motion. När det blev fråga om att skriva på den vi var eniga om innehållet, det är viktigt — vägrade socialdemokraterna därför att inte en socialdemokrat skulle stå som första namn. Vi andra tyckte det var rimligt att den person som hade gjort arbetet åtminstone kunde få den äran.

Är inte socialdemokraterna intresserade av naturskyddet?

Det fanns dock positiva krafter. Det fanns positiva krafter även inom folkpartiet — det skall jag gärna säga. Men det fanns oerhört många som menade att vi förgrep oss på exempelvis den kommunala självstyrelsen, när vi förde fram de här riktlinjerna och ville få ett beslut. Jag måste få säga ett par ord om folkpartiets agerande när det gäller frågan om bly i bensinen. Det har sagts här från folkpartiets sida att övergångstiden är lång och att man därför bör fatta beslut så tidigt som möjligt. Ja, det är helt riktigt att övergångstiden är lång. Det nödvändiggjorde naturligtvis för naturvårdsverket, produktkontrollnämnden och andra, som fick uppdraget att syssla med de här frågorna, att arbeta intensivt med dem. Vi socialdemokrater förstod emellertid att det var nödvändigt att så tidigt som möjligt komma fram till ett beslut, och därför begärde vi i den första partimotionen att riksdagen skulle uttala sig för att regeringen borde begära hos produktkontrollnämnden att få fram ett förslag till sänkning av blyhalten med sikte på att helt befria oss från bly i bensinen. Men det förslaget avslogs som sagt av den borgerliga majoriteten.

Herr talman! Jag vill gärna erkänna att Svante Lundkvist hör till dem som har gjort mycket vad gäller miljövården här i Sverige. När historien så småningom kommer att skrivas tror jag att Svante Lundkvist kommer att vara med där. Svante Lundkvists personliga engagemang finns det ingen anledning att ifrågasätta. Men lika liten anledning finns det för Svante Lundkvist att ifrågasätta t.ex. Eric Enlunds engagemang i de här frågorna. Jag har pekat på ett par diskrepanser mellan vad Svante Lundkvist sagt och hur en del partikamrater till honom agerat. Det hänger inte riktigt ihop. Sedan försökte jag få Svante Lundkvist att säga någonting om huruvida han var beredd att strida för att de outbyggda älvarna skulle få vara outbyggda och oförstörda. Jag hoppas att Svante Lundkvist på den punkten kan ge mig ett lugnande besked om socialdemokraternas inställning.
Herr talman! När det gäller naturskyddet och de outbyggda älvarna har vi tidigare redovisat vår inställning. Vi anser att ett antal älvar måste skyddas och förbli outbyggda, helt enkelt därför att de representerar ett värde som vi inte har rätt att ta i anspråk i vår generation utan som vi skall ge också kommande generationer möjlighet att njuta av och besluta över. Vi har den inställningen att man skall bevara ett antal älvar outbyggda. Sedan till de övriga frågorna som vi har diskuterat här i dag. Det kanske kan vara skäl att erinra om — det fanns inte utrymme för det i min tidigare replik — att strålskyddsinstitutet, byggforskningsinstitutet och alla de typer av organ som är nödvändiga för att vi skall kunna angripa de frågor som vi här har diskuterat, t.ex. radonfaran, har tillkommit på den socialdemokratiska regeringens initiativ. Men det är ju så att det inte tidigare förekommit några framställningar från dessa myndigheter som motiverat den typ av ingripanden som nu är angelägna. Jag vill gärna understryka att just energikommissionens arbete kom att på ett särskilt sätt fästa uppmärksamheten på problemen. Det blev ju fråga om att man genom energisparåtgärder skulle förhindra den naturliga luftkonditionering, om jag får använda det uttrycket, som hus av den här typen i vanliga fall utsätts för. Då såg man att det fanns risker som borde uppmärksammas. Vi menar att när de riskerna har kommit i dagen och den nuvarande regeringen, liksom den tidigare trepartiregeringen, sitter med korten i handen är det rimligt att begära att den skall agera. Det är ju så det måste fungera.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till den senaste debatten är man på det klara med — om man inte var det förut — att det är val i höst. Det var en intressant föredragning Svante Lundkvist, tidigare civilminister och jordbruksminister, gjorde av den socialdemokratiska miljömotionen till årets riksdag. Denna motion är stor till omfånget — den omsluter ett hundratal tättskrivna sidor. Innehållsmässigt söker författarna aktualisera alla problem som kan rymmas under rubriken miljövård. Motionen behandlar såväl den yttre som den inre miljövården, alltifrån skyddet av den svenska bokskogen och landets våtmarker till användandet av farliga kemikalier i den yttre miljön såväl som i den inre miljön på arbetsplatserna. Det är en bra motion. Den påtalar väsentligheter. Även om det i denna motion sägs att de borgerliga regeringarna inte fortsatt den gamla socialdemokratiska regeringens reformverksamhet på miljöområdet, visar motionen också de stora brister och försummelser som sedan länge funnits på detta område och varken togs särskilt allvarligt eller åtgärdades på den gamla socialdemokratiska regeringens tid. Men även om motionen påtalar väsentligheter är omfattande problem helt bortglömda. Motionen förbigår till väsentliga delar att den avgörande orsaken till den omfattande miljöförstöringen i vårt land är det privata vinstbegäret, i avgörande fall representerat av de stora multinationella företagen. Ta som exempel de svenska multinationella företagen inom skogsindustrin, som under decennier fritt fick förgifta älvar och vattendrag, ja, stora delar av Bottenhavet och Östersjön! Det kan sannerligen inte vara mycket att berömma sig över —- som man gör i den omfattande socialdemokratiska motionen — att dessa bolag under åren 1969-1975, alltså under den socialdemokratiska regeringens tid, erhöll 800 milj.kr. i statsbidrag av skattebetalarnas pengar för att minska föroreningsutsläppen, för att citera direkt ur motionen. Dessa bolag gjorde under de år det här är fråga om miljardvinster, som t.o.m. fick namnet övervinster! Föroreningarna i vattnen vid den norra ostkusten är trots dessa bidrag nu så stora att fiskarna klagar bittert över att de inte längre kan försörja sig på sin näring. Finns det någon strömming över huvud taget är denna så mager att den knappast går att använda till människoföda. Det strömmingen skulle leva av har förstörts eller dödats av giftutsläppen från de multinationella skogsbolagen med sina ”övervinster” under den socialdemokratiska regeringens tid! Dessa bolag var i högsta grad bortskämda. De erhöll råvaran billigt — skogsarbetarlönerna var låga och de svenska skogarna ansågs outtömliga. Därför kunde man låta den kortfibriga massan gå till spillo och strömma ut i sjöar och vattendrag. Det gjorde man i sådan utsträckning att strömmingsfiskarna inte kunde använda sina skötar långt ute till havs, då nätmaskorna blev fullhängda av cellulosafibrer. Det var en rovdrift utan ände. Om detta står det ingenting i den socialdemokratiska miljömotionen. I anslutning till cellulosafabriker ligger i sjöar och vattendrag upp till sex meter höga fiberbankar, som tillsammans med kvicksilver i mängd förgiftar vattenområdena. Största problemet med cellulosafibrerna på sjöoch älvbottnarna är att de leder till syrebrist i bottenvattnet. Hela näringskedjan rubbas härmed. Där dessa fibermassor samlas i stora områden bildas svavelväte, vilket är en av miljöfarorna. Dessa svavelväten har lokaliserats långt ute till havs i Östersjöns bottenvatten. De är aktuella i alla vattendrag i anslutning till cellulosafabriker. Vi i vpk menar att dessa vattenområden måste rengöras från såväl fiberbankarna som kvicksilvret. I viss utsträckning kan dessa fiberberg tillvaratas för återanvändning i massaprouktionen. Vi har motionerat i denna fråga. En annan stor miljöfråga då det gäller bättre vattenoch miljövård — även där spelar de stora skogsbolagen boven i dramat — är att rensa upp vattendragen från miljoner och åter miljoner timmerstockar som ligger sjunkna i vattendrag i anslutning till massafabriker. I Ångermanälven räknar kännare med att det ligger någon miljon timmerstockar. När det gäller Kalixälven är det samma sak. I Örnsköldsviksfjärden påstås det att något tiotal miljoner sjunkna timmerstockar finns — detta för att endast nämna några exempel bland de många. Det är ett eftermäle från den tid då skogsbolagen ansåg att de svenska skogarna var outsinliga och då man fick fram råvaran billigt, framför allt beroende på låga arbetslöner. Det var mer ekonomiskt vinstgivande att låta timret sjunka till älvbottnarna än att ordna en effektiv organisation för att förhindra förlusten av timmerråvaran. Även i detta fall skedde en rovdrift utan like utan att en ansvarig regering ingrep. I dag råder det brist på skogsråvara. De svenska råvarutillgångarna svarar inte mot efterfrågan. De många miljoner timmerstockar som ligger sjunkna på sjöoch älvbottnar skulle betyda ett väsentligt tillskott till råvaruförsörjningen om de utnyttjades. Det skulle även innebära ett betydande tillskott av arbetstillfällen i en tid då arbetslösheten är omfattande och besvärande, framför allt i Norrlandslänen där beredskapsarbeten för många är den enda möjligheten att få sysselsättning. Därtill skulle det innebära en väsentligt förbättrad vattenoch miljövård. Om detta finns ingenting i den socialdemokratiska miljövårdsmotionen. Vpk har motionerat även i denna fråga till årets riksdag. Vi har aktualiserat frågan även tidigare. Att vi i dag får stöd av socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrlands län hälsas givetvis med tillfredsställelse. Jag har här, herr talman, då det gäller att förbättra den yttre miljön sökt rikta uppmärksamheten på två viktiga områden, där multinationella skogsbolag har fått husera fritt och efter eget gottfinnande och där vinstbegäret varit orsaken till en omfattande rovdrift. Dessa områden har Svante Lundkvist inte nämnt i sitt anförande och de finns inte heller med i den socialdemokratiska miljövårdsmotionen. Man kan ju fråga sig varför dessa problem inte har tagits med. Det har sagts att man inte skall tala om den snö som föll i fjol. Men de frågor som jag tagit upp i detta sammanhang visar hur den gamla regeringen utan att ingripa lät skogsbolagen härja fritt med sin rovdrift. Några förhoppningar om att en borgerlig regering skall rätta till dessa missförhållanden har jag inte. Endast en omfattande folklig opinion kan tvinga fram en annan tingens ordning på detta område. Ett annat slag av vattenföroreningar som har drabbat svenska kuster — ostkusten såväl som västkusten — är de omfattande oljeutsläppen. Frågan hur man skall bekämpa oljeutsläppen, dvs. metoder och organisation, har sedan många år diskuterats här i landet, även i denna riksdag. I början av 1970-talet förklarade ansvariga myndigheter att landet hade en organisation, som 1. 0. m. var anpassad för att klara ”katastroffall”. Så inträffade den senaste oljekatastrofen hösten 1978 vid Bohuskusten, och det visade sig att beredskap saknades så gott som helt. Enligt undersökningsledaren, kriminalinspektör Arne Rönnberg, Uddevalla, finns det i dag ingen fungerande svensk oljeberedskap. Det finns heller ingen organisation som kan ta hand om oljan. Frågan inställer sig då: Varför har svenska ansvariga myndigheter under så många år genom sitt uppträdande invaggat det svenska folket i en falsk trygghet? Då det 1977 i anslutning till oljekatastrofen vid Bravoplattformen på Ekofisk fältet i Nordsjön förekom en omfattande debatt i denna kammare, där såväl kommunministern som jordbruksministern i den dåvarande trepartiregeringen deltog, visade det sig att den beredskap och organisation som då fanns att tillgå inte alls var effektiv om oljeutsläppet skulle nå Bohuskusten. Utflödet vid plattformen beräknades till 15 000-20 000 ton. Oljekatastrofen 1977 i Nordsjön hände efter det att de multinationella företag som borrar efter olja därute hade förklarat att ”riskerna för en katastrof var näst intill obefintliga”. Så kom ändå katastrofen, och det underliga inträffade att man med massmedias hjälp sökte att göra det hela till en fars. Människorna skulle tydligen fås att glömma katastrofen. Saken skall snart vara avhjälpt, förklarades det. Vi kallar hit våra experter från USA. De klarar saken i en handvändning. Det gällde skickliga experter, sade man, med fantasilöner. Dylikt kablades ut genom svenska massmedia — TV, radio och framför allt Stockholmspressen. Så inträffar i november i fjol något som kan betraktas som en katastrof med olycksaliga verkningar kanske långt in i framtiden. 2 000-3 000 ton olja drev i land vid Bohuskusten. Det avslöjades att beredskapen fortfarande är högst undermålig, och den sittande regeringens mycket märkliga uppträdande uppmärksammades. Kustbefolkningen i Bohuslän frågar sig om den oljekatastrof som drabbat deras kust kunde ha undgåtts om ansvariga myndigheter, framför allt regeringen, tagit mera allvarligt på frågan än vad som blev fallet. Var det helt enkelt oförmåga att förstå katastrofens omfattning som orsakade regeringens handlingsförlamning och därmed de många och märkliga turer som bland befolkningen vid kusten orsakade uppfattningen att det smusslades och att starka ekonomiska intressen skulle skyddas? Då denna katastrof inträffade, hänvisade kommunminister Bertil Hansson till naturens självläkande krafter samt att oljeskadorna i första hand hade drabbat sjöfågel. I dag talas det om 8 000 å 10 000 dödade sjöfåglar, att oljan på vissa ställen vid kusten är meterhög och att redskapen som användes är helt otillfredsställande. Flera oklara frågor i samband med denna oljekatastrof måste få ett svar. Här förelåg uppenbara brister i rapporteringen. Sambandet mellan kustbevakningen och polisen, som skulle vara den utredande myndigheten, brast även det, varför lång och dyrbar tid gick till spillo. Av tidsskäl har jag inga möjligheter att i detta sammanhang referera de olika turerna utan hänvisar till den debatt som fördes i kammaren den 22 januari. Om varifrån oljan kunde härstamma förklarade kommunministern i denna debatt att man kunde spekulera i att ett fartyg på ineller utgående genom Skagerack-Nordsjön skulle vara den ansvariga, detta trots att den olja det var fråga om och som orsakat katastrofen vid Bohuskusten enligt tillgängliga uppgifter legat i vattnet 4-6 veckor. Knappast någon bland kustbefolkningen godkänner en dylik teori. De känner till vattenströmmarna utanför kusten. Kommunministerns naivitet är troligen oslagbar. Vad beträffar oljeprover hänvisade kommunministern i debatten bl.a. till ”British Petroleums huvudlaboratorium i England, som har en betydande kunskap om egenskaper hos olika oljetyper över hela världen”. British Petroleum är ett multinationellt företag, som borrar i Nordsjön och är part i målet. Det är ett underligt sanningsvittne kommunministern Bertil Hansson förlitar sig på. Turerna kring den senaste oljekatastrofen vid Bohuskusten är många och frågetecknen ännu fler. Vi har därför från vpk i en motion hemställt om att en allsidigt sammansatt kommission ges uppgiften att granska alla fakta kring denna oljekatastrof. Framför allt måste de rätta lärdomarna dras. Men inte endast Bohuskusten är utsatt. Landets ostkust är även den hårt ansatt. Stora oljeutsläpp från fartyg visar detta. Det är bara den skillnaden att då oljeutsläpp sker på ostkusten i höjd med Stockholms skärgård är TV, radio och Stockholmspressen på alerten. Sker en oljekatastrof vid Bohuskusten, är samma media sällsamt tysta, vad nu orsaken kan vara. I den omfångsrika socialdemokratiska miljömotionen till årets riksdag är oljekatastrofer inte ens nämnda. Oljeutsläpp ägnas endast några intetsägande rader, Dock, herr talman, är det bra att man i den socialdemokratiska motionen gång på gång hänvisar till vad SAP motionerat om 1977/78. Det visar på en viss självkritik och en viss självsanering, att inte allt var så bra under den tid man satt i regeringsställning. Det visar, om jag får tolka det så, att en viss radikalisering skett sedan den tid man i stort sett endast spelade förvaltarens roll. Eller är det endast fråga om brutal opportunism inför det förestående valet i höst? Slutligen herr talman: Ansvariga myndigheter tar tydligen alltför lätt på frågan om att få fram ansvariga för den senaste oljekatastrofen vid Bohuskusten. Kriminalinspektör Arne Rönnberg i Uddevalla, som skall svara för och leda dessa undersökningar, måste vid sidan om detta ansvarsfulla och påfrestande arbete även sköta sin vanliga polistjänst. Nog borde Rönnberg frikopplas från vanliga rutingöromål och helt få ägna sig åt uppgiften att spåra de skyldiga till oljekatastrofen. Enbart saneringsåtgärderna kommer att kosta samhället åtskilliga miljoner kronor om inte de ansvariga upptäcks. Kan inte Uddevallapolisen undvara Rönnberg måste rikspolisstyrelsen eller andra organ gripa in, eller vad säger regeringen?

Herr talman! Gustav Lorentzon brukar ta ut svängarna ganska rejält, så även i denna fråga. När man lyssnar på honom får man ett intryck av att han är en aning sur för att regeringen inte beväpnar sig med en båt och går ut och angriper oljan. Jag tror dock inte det egentligen var detta han menade. När oljan upptäcktes och rapporterades var kanske felet att man inte omedelbart angrep den, försökte oskadliggöra den eller ta upp den direkt. Man nöjde sig från kustbevakningens sida med att den drev ut åt havs och att det verkade som om den upplöstes. Så kom natten, och så vände vinden, och så kom stormen, och så kom oljan insvepande och lade sig över kusten. Men jag har svårt att se vad regeringen i det akuta läget skulle ha gjort. Däremot finns det anledning för regeringen att se vilka lärdomar man bör dra av detta, så att man kan försöka undvika att sådant händer i framtiden. Gustav Lorentzon gör vidare stor affär av att ett av de laboratorier som undersökt oljan är BP:s laboratorium i England. Det är suspekt för det tillhör ett multinationellt bolag, gubevars! Ja, det gör det, men dess resultat stämmer på ett märkligt sätt överens med två andra oberoende laboratoriers, och det skall bli intressant att se vad ett fjärde laboratorium, nämligen Interpols, kommer fram till. Man har nämligen lagt ut det på flera laboratorier för att säkerställa analyserna så bra som möjligt. I sin vilja att misstänkliggöra regeringen förtiger Gustav Lorentzon helt enkelt detta. Det är knappast fair play. Låt oss hoppas att kustbevakningen får bättre materiel, ja, inte hoppas: det är ett krav — de skall ha det! De har alltför länge haft undermålig materiel. Vi politiker har väl inte alltid fått de bästa informationerna om dugligheten av den materiel de har. Men det är knappast någonting man kan anklaga den nu sittande regeringen för. Den har ju inte suttit så många månader att den kunnat påverka dessa saker ännu.

Herr talman! Torkel Lindahl talade om att jag hänvisar till vad kommunministern sade om att British Petroleum fått möjligheter att analysera oljan men att jag skulle ha glömt att nämna två andra. Det är mycket annat som jag inte haft möjlighet att ta upp, och det sade jag också från talarstolen, där jag hänvisade till debatten som fördes den 22 januari. Men, Torkel Lindahl, om man nu i folkpartiet är kluven, som en stor partiledare en gång sade, behöver man inte därför tala med kluven tunga. Jag har helt enkelt hänvisat till vad kommunministern svarade på min fråga vid debatten i denna kammare den 22 januari. Jag tycker det var mycket underligt att han spekulerade i att någon båt, antingen på ineller utgående i Skagerack eller Nordsjön, skulle vara orsaken till oljeutsläppet, när det var bevisat enligt kännare att oljan legat i havet i fyra-sex veckor. Sedan är det ju så med dessa multinationella företag att det är deras vinstbegär det är fråga om. Vem kontrollerar alla dessa borrhål i Nordsjön, där de inte fått tag på vinstgivande olja, hål som ligger och pyser ut olja i havet? Skall man lita på företagens ord om att dessa hål är cementerade? Vad finns det för organ som kontrollerar dessa multinationella företag? Det har satsats mycket pengar där ute i Nordsjön av dessa olika multinationella företag. Och de skall ha sina pengar först. Sedan får väl Norge se när de kan få ut något av vinsten, och det kan ta många många år. Det finns andra saker i det här sammanhanget om oljeprover och annat som jag inte nämnde. Det var en båt som gick på grund och råkade ut för katastrof vid Bretagnes kust. Det kunde mycket väl vara så att oljan därifrån genom strömmar förts genom Engelska kanalen till Bohuskusten. För det fartyg som strandade vid Sydenglands kust togs inte heller några prov. Det är först nu sedan denne man, Arne Rönnberg, börjat syssla med det hela som det händer någonting. Regeringen har varit sparsam med sin aktivitet. Och det är väl ändå underligt att den man som skall ha hand om undersökningarna inte kan få göra det på heltid utan skall ha allt annat jobb vid sidan om. Här borde regeringen gripa in, om inte rikspolisstyrelsen gör det.

Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva undervisa Gustav Lorentzon om det system vi har här i Sverige med självständiga myndigheter och om regeringens möjligheter att påverka dem. Vi kan väl låta det vara. Jag var också närvarande vid debatten för en och en halv vecka sedan, Gustav Lorentzon, och hörde vad som sades. Gustav Lorentzon försöker nu, liksom i den debatten, pådyvla kommunministern saker som han aldrig sade. Det enda konstaterande om oljan som kommunministern vågade göra i debatten var att den kom från ett fartyg, eftersom oljan nog var av Mellersta Östern-typ. Om det sedan var ett fartyg här eller där på väg åt ett eller annat håll vågade han inte framföra några som helst gissningar om. Det är detta påpekande som Gustav Lorentzon får till att det är fråga om teorier. Sedan vill jag säga någonting om vad Gustav Lorentzon tog uppi sitt första inlägg, nämligen fiberbankarna. Det är helt riktigt att detta är en. mycket allvarlig fråga. Det är gamla försyndelser — decenniers försyndelser — som ligger under vattnet, och i många fall rör det sig om allvarlig förgiftning. Frågan är vad som är värst: att låta dem ligga där eller röra på dem, om man kan det. Viss experimentverksamhet har nu påbörjats. Det gäller framför allt Västervik, där man kommit längst. Jag antydde tidigare att jag är med i miljöskyddsutredningen, och om det kan vara till någon glädje för Gustav Lorentzon är nästa del i vårt arbete just att se på vad man kan göra åt sådana här fiberbankar.
Herr talman! Det är inte fråga om att jag har pådyvlat kommunministern någonting som han inte sade i debatten den 22 januari — så ligger det inte till. Jag kan hänvisa till protokollet, som jag citerade direkt ur. Det går an att kontrollera detta även denna gång. Men vad hade kommunministern för medhjälpare den gången, som kunde skriva ett svar som i vissa delar var så uppåt väggarna — det är det frågan gäller. I det här fallet är det kommunministern som får ta ansvaret, eftersom han stod för svaret. Men vem skrev det åt honom?

Varför svarar då kommunministern på det sätt som han gör? Varför inte säga: Vi har inte någon beredskap, vi visste inte om det hela. Det vore ärligare än att, som Torkel Lindahl nu gör, gå upp och säga att jag pådyvlar. kommunministern något som han inte har sagt. Det går att kontrollera detta i protokollet. När det gäller fiberbankarna är saken den att mitt parti är det enda som har tagit upp den frågan. Vi har tagit upp den lokalt, och vi har haft den uppe i riksdagen — i frågor och i motioner. Vi är naturligtvis tacksamma om den nu kommer upp till behandling i en så förnämlig församling som miljöskyddsutredningen, där Torkel Lindahl är med.

Herr talman! När vi granskar dagens politiska situation och riktar blicken framåt, är det väl ingen fråga som står så i förgrunden som denna: Vad kan vi göra för att förbättra den ekonomiska situationen i landet? Budgeten visar ett underskott på ca 45 miljarder. Vi har fortfarande ett kostnadsläge som medför konkurrenssvårigheter i förhållande till flertalet andra industriländer. Investeringsviljan i svensk industri ligger fortfarande på en låg nivå, trots den stimulans som utgår. Strukturförändringarna har under de senaste åren varit stora men nödvändiga. Regeringen Fälldins insatser för att dra oss ur den situation som vi befann oss i på hösten 1976 har varit ytterst värdefulla. Detta gäller såväl åtgärderna devalvering och borttagande av allmänna arbetsgivaravgifter som det direkta ingripandet för att bevara och säkerställa möjligheterna för svensk industri att existera och utvecklas. För att vi bättre skall kunna möta framtiden bör centerkravet på ett näringspolitiskt program snarast förverkligas. Utvecklingsfondens tillkomst är en åtgärd av stor betydelse för att ta till vara, utveckla och stödja de mindre och medelstora företagen. Det är nu angeläget att resurstillgångarna för dessa blir sådana att de kan förverkliga sin uppgift till gagn för näringslivet och därmed för hela samhället. Ökad satsning på forskning och utveckling är nödvändigt, liksom att stimulera ett nyskapande. De mindre och medelstora företagen spelar en betydelsefull roll, såväl beträffande den totala produktionen som när det gäller ett nyskapande. Därtill kommer att de mindre och medelstora företagen också har en mycket större flexibilitet och kan anpassa sig till en ny situation. Många exempel härpå har framkommit under de senaste åren. Det är därför oerhört angeläget att man från samhällets sida slår vakt om och tar till vara alla deras möjligheter till utveckling. Riksdagens beslut hösten 1977 var ett värdefullt beslut för de mindre och medelstora företagen. Och det är angeläget att den positiva syn som präglade 1977 års riksdagsbeslut angående de mindre och medelstora företagens roll i svenskt näringsliv fullföljes i den kommande näringspolitiken. Ett problem för småföretagen är att denna typ av företag ofta är underleverantörer till de stora företagen. Det är klart att detta har sina fördelar, men det skapar också en hel del problem. Det är därför som vi bör göra kraftfulla insatser för att bygga upp ett mindre utlandsberoende näringsliv med en starkare hemmamarknad som kan möta vårt importberoende. Förutsättningen för att åstadkomma detta är att man bevarar en självständig, differentierad och spridd mindre företagsamhet. Kraven på regional balans såväl inom som mellan olika landsdelar förutsätter en näringsstruktur med många små enheter. Därför bör de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som man tvingas sätta in vid exempelvis strukturförändringar vara av sådan art att de inte medför en ytterligare koncentration av befolkningen och därmed motverkar strävandena att skapa balans i bebyggelse och näringsliv mellan skilda regioner. Inom Malmöhus län har ytterst besvärande sysselsättningssvårigheter inträffat under de senaste åren. Nedskärningen av varvens verksamhet skapar speciella problem i Malmö och Landskrona. Gummiindustrins problem har främst drabbat Trelleborg. Även om neddragningarna främst berör Landskrona och Malmö, har de stor betydelse för länet i dess helhet. För att motverka konsekvenserna av de problem som uppstår genom nedskärningen inom varvsindustrin har man från statsmakternas sida utlovat betydande insatser. Det är angeläget att denna satsning på ersättningssysselsättning snabbt kommer i gång. Särskilt gäller detta givetvis de två kommunerna Landskrona och Malmö, som i första hand är berörda. Men man bör eftersträva att åstadkomma ersättningssysselsättning även i andra delar av länet. Många av dem som jobbar på varven är bosatta på andra platser i länet och pendlar f.n. till Landskrona eller Malmö. Även i övrigt förekommer en stor inpendling till dessa orter, och det är därför angeläget att man vid en strukturförändring verkligen eftersträvar en decentralisering av jobben till andra orter i länet, framför allt till mellersta och sydöstra Skåne. För att skapa ny sysselsättning måste den regionala utvecklingsfondens resurser — med det tillskott som den tillförs för just ersättningssysselsättning vid nedbantning av varvsverksamheten — utnyttjas effektivt och med beaktande av de regionalpolitiska målsättningar som är fastlagda. Därutöver förväntar jag att den regionalpolitiska proposition som regeringen kommer att presentera under våren skall innehålla förslag som innebär att en mer differentierad regionalpolitik för hela landet kan genomföras. Det förutsätter att man inte har den skarpa geografiska avgränsning som nu gäller, utan att regionalpolitiska insatser i form av bidrag och lån skall kunna ske inom de mindre regioner med svag arbetsmarknad som finns praktiskt taget överallt i vårt land och även i Malmöhus län. Min uppfattning är också att landstingen som regionala organ skall ha ett avgörande inflytande över hur sådana regionalpolitiska insatser skall göras och fördelas. Jordbruket utgör också en betydelsefull del av näringslivet och spelar en stor roll från sysselsättningssynpunkt inte minst i glesbygderna. Vi ser därför med tillfredsställelse att regeringen nu lagt fram det förslag till jordförvärvslag som i stort utarbetades under Fälldinregeringens tid. Förslaget innebär att vi får ett starkare skydd än hittills för att bevara sambandet ägarebrukare. Den bostadsskyldighet som i vissa fall föreligger är ett effektivt medel för att förhindra spekulation och ej önskvärda sammanläggningar. Jag vill också hoppas att den nya jordförvärvslagen skall bli ett effektivt medel för att förhindra fortsatt prisstegring och att den därmed skall ge möjligheter att bättre anpassa fastighetspriserna till avkastningsförmågan. Spekulation och tron på fortsatt inflation har medfört en prisnivå som skapat nära nog oöverkomliga hinder för jordbruksintresserade ungdomar att förverkliga målet att bli egna företagare som jordbrukare. I den näringspolitiska debatten spelar alltid skatteoch avgiftsuttag en betydelsefull roll. I fråga om företagsbeskattningen gjorde den dåvarande socialdemokratiska regeringen redan före 1976 uttalanden som visade att man åtminstone delvis accepterade att beskattningen av det i företagen arbetande kapitalet uppskjuts till dess kapitalet tas ur företagen. Fälldinregeringen genomförde betydelsefulla förändringar i denna riktning. För näringslivet är det angeläget att riksdagen i kommande beslut rörande företagsbeskattningen verkligen markerar sin som det tidigare framkommit positiva inställning i denna fråga. Om man gör detta kommer det att skapa större intresse och större framtidstro i näringslivet och sannolikt också stimulera företagen till större investeringar och större satsningar på framtiden. Sverige är ju ett land som har mycket omfattande handel med omvärlden. Detta gäller såväl export som import. Det bör då också vara självklart att skatteoch avgiftssystemet måste vara så utformat att det inte ställer svenskt näringsliv i en sämre situation än konkurrenterna i utlandet. Särskilt oroande är de nya signalerna från socialdemokraterna om införande av en produktionsbeskattning. Likheten med arbetsgivaravgiften är betydande. Sker ingen avlyftning vid exporten, kommer svensk exportindustri att ställas inför orimliga konkurrensförhållanden, om ett sådant förslag skulle genomföras. Samma sak gäller konkurrensförhållandet på hemmamarknaden. Svenska varor skulle belastas med avgifter som motsvarande importvaror går fria ifrån. Socialdemokraterna ger sken av att förslaget om produktionsskatt skulle vara ett effektivt medel för att minska skattetrycket för den enskilde medborgaren. Men vi skall då komma ihåg att omläggningar av skattesystemet inte innebär skattesänkningar. Verkliga skattesänkningar åstadkoms först när den sammanlagda produktionen ger oss ett större skatteunderlag eller om vi är beredda att minska på utgifterna. Beträffande den sistnämnda vägen vet vi hur svårframkomlig den vägen är. Vi måste undvika att skapa nya svårigheter för svenskt näringsliv. I propagandan framstår de socialdemokratiska förslagen ofta så lockande — företagen får betala — men kom ihåg att oberoende av om skatter och avgifter tas ut via skattsedel eller moms eller genom avgifter på företagen, så kommer ändå konsumenterna — vi alla — att vara med och betala. Riksdagen skall i vår enligt de propositioner som aviserats fatta beslut i mycket betydelsefulla skattefrågor. De tre stora skatteutredningarnas förslag har nu remissbehandlats, och förslag skall framläggas för riksdagen. Två frågor har framförts framför andra i den nu pågående skattepolitiska debatten. Det är kommunalskatterna och det är marginalskatten. I princip är nog alla överens om att skatteuttaget är för högt. Men landets finanser med ett underskott i budgeten på 45 miljarder talar ett annat språk. Med andra ord: utrymmet för skattesänkningar är minimalt. För centerns del — och det gav vi uttryck för redan i höstas — anser vi att i första hand åtgärder bör vidtagas för att åstadkomma en bättre skatteutjämning mellan kommunerna och att ett större medelstillskott bör ges från stat till kommun via skatteutjämningen. Kommunalskatten är för de allra flesta inkomsttagarna den största delen av den direkta skatten. En sänkning av kommunalskatten innebär en skattesänkning för alla och innebär dessutom en lindring av marginalskatten. Därför är det angeläget att det sker en sänkning av kommunalskatten i första hand. Riksdagen uttalade ju sig också för detta i samband med höstens skattebeslut. I den politiska debatten hörs ofta att skattesystemet är fel, vi måste ha ett helt nytt skattesystem. Och det är givet att det finns delar av skattesystemet som är diskutabla. Men vi har nu under 1970-talet haft utredningar på hela skatteområdet. Och likväl — det idealiska skattesystemet tycks ingen ha funnit. Sanningen är väl den att vi tycker att skatteuttaget är för högt, och i den situationen blir inget skattesystem idealiskt. Uppgiften för oss i dag är att göra skatteuttaget så rättvist som möjligt med hänsyn till bärkraft och försörjningsbörda. Men vad som också är angeläget — ja, kanske rent av mest angeläget — är att det förs en sådan näringspolitik, en sådan politik över huvud taget, att underlaget för vårt välstånd kan växa så att den del vi själva får behålla inte blir mindre utan tvärtom större.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att beröra några frågor som gäller omsorgen om de äldre. Men innan jag gör det vill jag deklarera att vi socialdemokrater står fast vid våra löften till pensionärerna om ATP systemet och om värdesäkra folkpensioner. De äldre har enligt vår mening rätt att få del av det välstånd de själva har varit med om att bygga upp. Under den socialdemokratiska regeringsperioden lades grunden för pensionärernas situation i dagens och morgondagens samhälle. Det finns anledning erinra om att det var socialdemokraterna som i hård kamp mot de borgerliga drev igenom ATP. Den striden ligger inte mer än 20 år tillbaka i tiden, men många tycks ha glömt eller vill inte kännas vid de diskussioner som då fördes. För den enskilde har ATP betytt ökad trygghet och frihet — direkt motsatsen till vad de borgerliga förespådde. ATP har för varje år fått allt större betydelse för allt fler människor. Trots stora insatser för att öka pensionärernas ekonomiska trygghet och för deras vård och omvårdnad visar undersökningar att det föreligger många brister då det gäller omsorgen om de äldre. Ett fortsatt reformarbete på detta område är både viktigt och angeläget. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 1974 en utredning med syfte att göra en undersökning av åldringsvården m.m. Denna undersökning redovisades i slutet av 1977 i betänkandet Pensionär ”75,en kartläggning med framtidsaspekter . Undersökningen har gett värdefull information om hur åldersoch förtidspensionärer lever i dagens samhälle, och den understryker att det i åtskilliga avseenden brister i samhällets insatser. Vi anser att det material som tagits fram genom undersökningen bör följas upp genom ett samlat arbete, som inriktas på utarbetandet av ett konkret handlingsprogram enligt de riktlinjer som vi redogör för i vår motion om äldreomsorgen och som tar upp frågor som gäller service, omsorg och vård för de äldre. Vi föreslår att riksdagen hos regeringen begär att en parlamentarisk utredning tillsätts med denna uppgift. Genom att antalet äldre kommer att öka betydligt under de kommande åren, blir problemen kring åldrandet och de äldres situation en av de viktigaste sociala frågorna framöver. Samhällets omsorger för de äldre måste utformas så, att de så långt som möjligt kan leva ett normalt, självständigt och aktivt liv. Basen för äldreomsorgen blir därför det ordinära boendet. Möjligheterna att bo kvar hemma kan öka betydligt genom olika insatser från samhällets sida. Det gäller bl.a. upprustning av bostäder, utbyggd social omsorg och medicinsk vård i hemmen samt bättre allmän service. Även om man på olika sätt kan begränsa behovet av särskilda boendeoch vårdformer för de äldre kan de ändå inte helt undvaras. En utbyggd primärvård inom hälsooch sjukvården innebär en viktig trygghetsskapande faktor för de äldre. Vårdcentralerna måste, menar vi, bli centrum när det gäller att leva upp till principerna om helhetssyn, närhet och tillgänglighet i vården. Den öppna distriktsvårdens utbyggnad måste ske på sådant sätt att den skapar förutsättningar för fortlöpande kontakt mellan patient och läkare. En bätte kontinuitet i vården kommer också att uppnås i takt med att antalet utbildade läkare ökar. Den sociala hemtjänsten har byggts ut under 1960 och 1970-talen. Den bör enligt vår mening vidareutvecklas mot en organisation, där tonvikten ligger på lagarbete inom geografiskt avgränsade områden. Det är också angeläget att hemsjukvården byggs ut i snabb takt och med ett förbättrat medicinskt innehåll. Stora fördelar skulle kunna nås genom en utvecklad samordning mellan hemsjukvården och den sociala hemtjänsten. Genom ökad samverkan mellan sjukvårdsutbildad personal och den sociala hemtjänstens vårdlag kan goda möjligheter skapas för ökat stöd och hjälp till de äldre. En omedelbar utbyggnad av långtidssjukvården och hemsjukvården är en synnerligen angelägen uppgift. Den är så mycket mer angelägen som vi vet att ca 10 000 patienter i dag väntar på plats inom långtidssjukvården. Vi vet också att de äldre och deras anhöriga känner oro för att behöva stå utan tillräckliga vårdmöjligheter, liksom att de äldsta blir allt fler och att vårdbehoven därmed ökar. Detta förhållande var bakgrunden till de motioner och det utbyggnadsprogram för långtidssjukvården som vi lagt fram vid 1977 och 1978 års riksmöten. Vi beklagar att den borgerliga riksdagsmajoriteten inte kunnat ge sitt stöd åt vårt förslag. Ett genomförande av vårt program skulle ha varit till stort gagn för de äldre. I fjol avstyrkte utskottet vår motion med motiveringen att frågan om en utbyggnad av långtidssjukvården skulle behandlas i överläggningen med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Men det har inte skett någonting, utan det har bara blivit en förhalning och en fördröjning av utbyggnaden. Vi kommer emellertid att fortsätta att driva denna fråga, och vi har därför till detta riksmöte lagt fram förslag om omedelbara åtgärder för en kraftig förstärkning av långtidssjukvården. Vi föreslår där att ett konkret handlingsprogram fastställs för åren 1980-1984, innebärande att långtidssjukvården byggs ut med ca 10 000 nya platser under denna femårsperiod. Programmet bör också innefatta en personalökning med ca 15 000 nya tjänster, omräknade till heltidstjänster, vilket kan beräknas motsvara en sysselsättningsökning med ca 25 000 anställda i långtidssjukvården. Vi föreslår vidare att det i samverkan med Landstingsförbundet upprättas en plan, ett utbyggnadsprogram. Även om sjukvården är en landstingskommunal uppgift, anser vi att staten ekonomiskt bör medverka till planens genomförande. Statsbidrag bör enligt vår mening utgå till långtidssjukvården under förutsättning att sjukvårdshu vudmännen åtar sig att genomföra en utbyggnad av den omfattning och den inriktning som angivits i utbyggnadsprogrammet. Förslagen om omedelbara insatser för långtidssjukvårdens utbyggnad kräver också åtgärder på utbildningsområdet. De mer långsiktiga frågorna har sin naturliga plats i pågående utredningsarbete, bl.a. inom gymnasieskoleutredningen. Enligt vår mening bör det vidare vara angeläget att genom bl.a. åtgärder av studieoch yrkesorienterande natur få ett ökat intresse för utbildningar med sikte på långtidssjukvården. De överläggningar med Landstingsförbundet som vi förordat i fråga om långtidssjukvårdens utbyggnad bör även gälla hur man skall tillgodose det ökade utbildningsbehovet. Som jag sade redan i början av mitt anförande är det för oss socialdemokrater en självklarhet att slå vakt om uppnådda reformer för de äldre. Men det gäller att skaffa de medel som behövs för att möta anspråken. Riksförsäkringsverket har i en särskild framställning i december månad 1977 redovisat behovet av höjningar av avgiften för den allmänna tilläggspensionen under 1980-1984. Under de kommande åren ökar pensionsutbetalningarna mycket mer än avgiftsinkomsterna vid oförändrat avgiftsuttag. Verket har föreslagit en årlig höjning av ATP-avgiften. Vi vill för vår del understryka vikten av att regeringen lägger fram förslag i denna riktning. Vid sidan av pensionerna spelar bostadsstödet en viktig roll för den ekonomiska grundtryggheten för de äldre. Det möjliggör för dem att efter pensionsåldern bo kvar i sin egen miljö så länge som möjligt. Det nuvarande bostadsstödet har dock flera brister. De kommunala bostadstilläggen varierar kraftigt mellan olika kommuner, och de är i många fall mycket låga. Vi anser det angeläget att åtgärder snarast genomförs för att förbättra det kommunala bostadstillägget. Det är det kommunala bostadstilllägget som har den stora betydelsen för pensionärernas möjlighet att ha en god bostadsstandard. Nästan 800 000 pensionärer har detta stöd. Men inemot 70 000 pensionärer får det statskommunala bostadsbidraget. Ändringar i detta system påverkar de äldres ekonomi. Budgetförslaget innebär i denna del försämringar för de äldre, ja, för många en försämring med nära 500 kr. om året. Vi accepterar inte denna försämring som folkpartiregeringen föreslår. Därför föreslår vi att den nedre hyresgränsen skall vara oförändrad och att inkomstgränsen för oreducerat bidrag för hushåll utan barn skall fastställas till 31 000 kr. Vi socialdemokrater lägger stor vikt vid insatser för omsorg och vård av de äldre. I detta ingår också att aktivt stödja det arbete och den verksamhet som pensionärernas organisationer bedriver lokalt, regionalt och centralt. Den socialdemokratiska regeringen började lämna direkta statsanslag till pensionärsorganisationerna. Nu ger staten 440 000 kr. Vi anser att detta anslag bör höjas till 1,2 milj.kr. Pensionärerna berörs av samhällets beslut på en rad olika punkter. Vi föreslår därför, att innan beslut fattas som är av vikt för pensionärerna, skall regeringen och de centrala statsmyndigheterna överlägga med företrädare för pensionärerna. Enligt vår mening bör riksdagen genom ett särskilt uttalande ställa sig bakom en sådan ordning. Möjligheterna att tillgodose pensionärernas behov av ekonomisk trygghet och omsorg är emellertid i hög grad beroende av vårt samhälles allmänna utveckling. Det stora budgetunderskottet under den borgerliga regeringsperioden har lett till betydande problem. Skulle detta fortsätta är det ett allvarligt hot mot pensionärernas trygghet.

Herr talman! Äldresjukvården stod i hög grad i centrum för trepartiregeringens handlande. Den för ett år sedan framlagda äldresjukvårdsutredningen har redan på många sätt bidragit till en mer realistisk och progressiv attityd till de långtidssjuka och deras vårdbehov samt till utbildningsoch forskningsbehov. Vidare har allmänläkarutbildningen fr.o.m. i år förlängts med sex månaders långvårdsmedicin, vilket naturligtvis får stor betydelse för många äldre, som kan vistas i sina hem eller få vård på ålderdomshem eller på lokala sjukhem. SIO, sjukvårdens inre organisation, fick i uppdrag att studera patienternas medinflytande i vården, gruppvård och lagarbete, något som är av stor betydelse, inte minst inom långvården. Läkemedelsutredningarna, inte minst den om förbättrad läkemedelsinformation, skulle betyda mycket för de äldre. Här ligger bollen hos folkpartiregeringen. Jag hoppas verkligen att regeringen så fort som möjligt ser till att den sparkas över hit till riksdagshuset i form av en proposition. Överläggningarna med Landstingsförbundet har i hög grad varit inriktade just på att tillgodose äldresjukvårdens behov. Från en bottennotering år 1977, det senaste år som påverkades av regeringen Palmes politik, med endast 900 nya platser, fick vi 1978 en ökning med över 2300 platser. L-KELP — landstingens kommunalekonomiska långtidsplanering — visar dessutom på en planerad utbyggnad med nära 12 000 nya platser under den närmaste femårsperioden. När herr Palme m.fl. i den socialdemokratiska partimotionen om de äldre talar om trepartiregeringens tid som ”förspillda år” för långtidssjukvården, talar de uppenbarligen mot bättre vetande. Jag hoppas dock att vi alla är helt överens om att utbyggnaden av äldresjukvården alltjämt måste sättas i första rummet. Även om nybyggnadsplanerna för långvården är glädjande ambitiösa gäller detsamma tyvärr inte hemoch dagsjukvården, trots de stimulanser som infördes förra året. L-KELP räknar med en ökning av antalet hemsjukvårdade med nära 4 000 personer under den kommande femårsperioden, men ser man det i förhållande till antalet personer över 70 år, finner man att det t. 0. m. innebär en viss tillbakagång. Avtalet om ersättning från sjukförsäk ringen till bl.a. dagoch hemsjukvård går ut den 1 januari nästa år. Det är enligt vår mening utomordentligt angeläget att erfarenheterna av den nya ersättningen följs upp och att ersättningen vid behov förstärks, t.ex. med särskild ersättning för hemsjukvårdsplatser, där service kan erhållas under natten. Även om det, herr talman, är realistiskt att räkna med att hemsjukvården i allt större utsträckning kommer att bedrivas med hjälp av anställd personal, måste vi på alla sätt underlätta för de anhöriga som vill ställa upp för sina sjuka anförvanter. Här räcker det inte med skälig ersättning, råd och stöd, även om det är utomordentligt viktigt. Möjligheterna till rätt till ledighet från förvärvsarbete eller till förkortad arbetstid måste snarast utredas. Önskemålet att träffa samma läkare vid återbesök och att kunna ha fast kontakt med en läkare — inte bara en institution — måste bättre tillgodoses. Här räcker det inte enbart att avvakta en ökad tillgång på läkare. En proposition om riktlinjer för ett husläkarsystem har aviserats. Det är också synnerligen viktigt att det byggs upp en lättillgänglig läkaroch sjuksköterskevård nära människorna med små vårdcentraler ute i bostadsområdena. Men lika viktigt är att husläkarsystemet ges en flexibel utformning, så att det kan anpassas till de starkt varierande förhållandena i olika delar av vårt land och, inte minst, till patienter med olika behov. En försöksverksamhet med olika modeller är därför ytterst önskvärd. Också kvalitetsaspekterna måste tillgodoses. En husläkarorganisation får inte utformas så att den bryter ned den mödraoch barnhälsovårdsorganisation med specialutbildad personal som byggts upp till skydd för mor och barn. Det stora behovet av fler distriktssköterskor måste tillgodoses genom ökad utbildning, inte genom att man tar de specialutbildade distriktsbarnmorskorna eller sjuksköterskorna vid barnavårdscentralerna. En förtroendefull kontakt patient-läkare bygger på — och måste också framgent bygga på — det fria läkarvalet som en grundläggande princip. Även de privatpraktiserande läkarna måste här in i bilden. I dag — handen på hjärtat — är det nämligen ofta privatpraktikern, där han finns, som är den verklige huvudläkaren. Antalet praktiker minskar dock mycket snabbt, och över hälften är mer än 56 år. Skall vi kunna bryta den nedåtgående trenden, som statsrådet Lindahl i en färsk intervju påstår sig vilja göra, skall vi kunna åstadkomma en jämnare fördelning av praktiker över hela landet, då krävs att en för nyetablering erforderlig taxenivå införs också för enläkarmottagningar — detta inte minst för att göra det möjligt för praktiker att slå sig ned också på sådana platser där det inte finns underlag för gruppmottagningar. Jag är övertygad om att en sådan politik, som mer än den nuvarande inriktas på decentralisering, även skulle stämma bättre överens med sjukvårdshuvudmännens önskemål. Det skulle också rensa luften om regeringen klart sade nej till den propå som innebär att hela ersättningen från försäkringskassan, i stället för att gå direkt till privatläkarna, tandläkarna eller sjukgymnasterna, skulle gå till landstingen, som sedan skulle kunna använda dessa medel efter eget gottfinnande. Ett sådant system skulle, om det infördes, möjliggöra en effektiv strypning av den enskilt bedrivna vården i de landsting där en majoritet så önskar. Denna propå har redan lett till stor osäkerhet och djup oro. Monopol, herr talman, är aldrig eftersträvansvärt. Tvärtom är mångfald och valfrihet ägnade att snabbare föra utvecklingen framåt och kan även den vägen bidra till mänskligare och effektivare vårdformer. Under den allmänpolitiska debatten i höstas uttryckte jag en varm förhoppning att det skulle bli möjligt att tillgodose vårdbehoven för de missbrukare som annars löper risk att gå under, utan att samtidigt psykiatrisera också sådana vårdbehov som inte i första hand är psykiatriska. Dessa förhoppningar har inte infriats. Tvärtom föreslås i en lagrådsremiss att all tvångsvård av vuxna missbrukare skall ske inom den psykiatriska sjukvårdens ram, således också av de missbrukare som inte kan sägas vara psykiskt sjuka. Detta strider mot de internationellt vedertagna etiska principerna för psykiatrisk vård, vilket också har framhållits från psykiaterhåll. Samtidigt föreslås att vårdtiden begränsas till högst fyra veckor, helt oberoende av vårdbehovet. Det finns all anledning, herr talman, att motsätta sig ett sådant förslag, om det läggs fram — av hänsyn till missbrukarna själva. Det talas med rätta om att minimera tvånget. Skall detta ske, förefaller det inte särskilt välbetänkt att ta bort de mellanformer som i dag finns i nykterhetsvårdslagen i form av kontraktsvård, där alkoholmissbrukaren förbinder sig att kvarstanna viss tid för vård, av övervakning och av vilande resolution, innan frihetsberövande verkligen kan eller får tillgripas. Det talas med rätta om tillämpning av en helhetssyn. Helhetssynen förutsätter att samtliga de omständigheter som föranlett missbruket beaktas. Den prövning som i dag sker vid länsrätterna ger möjlighet till en sådan vidare bedömning av vårdbehovet. Men enligt förslaget i lagrådsremissen kan vårdbehovet endast prövas på rent medicinska grunder. Det talas med rätta om att alla skall ha tillgång till adekvat vård. Men vad händer med den gravt hemfallne, vårdobenägne missbrukare som är i trängande behov av vård och rehabilitering — däremot inte av just ”avgiftning och psykiatrisk vård i samband med denna”, vilket skulle krävas enligt lagrådsremissen? Antingen får vederbörande ingen vård alls eller också tvingas man av humanitära skäl att tänja på lagen för att någon vård över huvud taget skall komma till stånd. Det talas med rätta om behovet av rättssäkerhet. Varför då kasta ut den rättssäkerhet som den dubbla prövningen i socialnämnd och länsrätt innebär för alkoholmissbrukare och ersätta den med endast läkarprövning? Porten till tvångsvård skulle genom förslaget i lagrådsremissen bli alldeles för vid — för hur många kan inte vid något tillfälle av sitt liv falla in under indikationen ”den som missbrukar alkohol eller narkotika”? Varken psykisk sjukdom eller hemfallenhet skulle längre behöva styrkas. Samtidigt sker en radikal försämring för de mest behövande av möjligheterna till vård och rehabilitering av erforderlig längd och erforderligt slag. Vi menar att det — vid sidan av psyklagen — krävs en särskild lag för vuxna missbrukare, där hänsyn tas till både medicinska och sociala vårdbehov, och att länsrätten är den naturliga beslutsinstansen. Om utredningsarbetet på en sådan vårdlag sätts i gång genast, skulle förslag kunna föreligga innan den nya socialtjänstlagen träder i kraft. Jag hoppas, herr talman, att regeringen allvarligt överväger denna tanke. I och med trepartiregeringens tillkomst påbörjades en markant kursomläggning i familjepolitiken, med den bestämda inriktningen att öka valfriheten för föräldrarna och tryggheten för barnen. Det tredje steget skulle bli införande av en vårdnadsersättning för småbarnsföräldrar. I den nu framlagda socialbudgeten nämns inte ett ord om angelägenheten av att införa något sådant. Däremot tillkännages att man avser att ta upp överläggningar med Kommunförbundet om ett nytt utbyggnadsprogram för barnomsorgen för perioden efter 1981 års utgång, då etappen 100 000 nya daghemsplatser skall vara klar. Detta är i och för sig riktigt och naturligt. Men hur skall man för nästa utbyggnadsperiod, då det kvarstående behovet av kommunal barntillsyn skall tillgodoses, kunna veta någonting om det verkliga behovet, om man inte dessförinnan gett småbarnsföräldrar bättre möjlighet att välja? Varje daghemsplats subventioneras av staten med ungefär 16 000 kr. per år, dvs. med ett belopp per barn som är större än sex barnbidrag. Till det kommer ytterligare tillskott av kommunala medel. Men den som avstår från sin lön för att själv ta hand om barnen blir helt lottlös. Väljer — eller tvingas — föräldrarna att själva bekosta en ersättare, får de inte ens dra av dessa ”för utgifternas förvärvande” nödvändiga kostnader. Det är uppenbart att en sådan, djupt orättfärdig familjepolitik inte kan ge något rättvisande besked om hur stor den verkliga efterfrågan är på daghem och andra vårdformer. Detta gör det utomordentligt angeläget att successivt införa en vårdnadsersättning som en kompensation, om än ringa, till den som själv vårdar sitt barn eller som en hjälp att betala en ersättare eller en rimligare avgift för daghemmet. Vi föreslår att beslut nu tas om en allmän vårdnadsersättning som en fortsättning på föräldraförsäkringen. Den skulle införas den 1 januari 1980 och successivt utökas från 18 månader till att gälla barnets tre första år. Vi föreslår att vårdnadsersättningen utgår med 32 kr. per dag — det blir nära 12 000 kr. per år — och beskattas. Rätt att räkna ATP-år för vård av egna små barn bör samtidigt införas liksom avdragsrätt för styrkta och nödvändiga barntillsynskostnader. Vi är, herr talman, medvetna om att den föreslagna vårdnadsersättningen inte täcker det verkliga värdet av det barnavårdande arbetet och att den inte heller ensam garanterar alla småbarnsföräldrar en rimlig valfrihet. Därför menar vi att vårdnadsersättningen och föräldraförsäkringen måste kompletteras med en minimistandardgaranti. Syftet med en sådan måste vara att garantera också barnfamiljer i små ekonomiska omständigheter — inte minst många ensamföräldrar —den trygghet som ligger i att veta att de kan avstå från förvärvsarbete helt eller delvis för att i stället vårda sina barn. En sådan minimistandardgaranti skulle vara basbeloppsanknuten och administreras av försäkringskassan. Garantin borde till en början omfatta familjer med minst ett barn under fyra år eller två barn under skolåldern. Underhållsbidrag, bidragsförskott, barnpension och andra inkomster skulle naturligtvis avräknas. En minimistandardgaranti av det här slaget skulle innebära utomordentligt små kostnader, eftersom alternativkostnaden ju ofta är den i dessa fall mycket höga daghemssubventionen som annars skulle ha utgått. I åter andra fall skulle i stället socialbidrag utgå. I en motion har vi slutligen gjort en omfattande genomgång av bostadsbidragen från socialoch fördelningspolitisk synpunkt. Den genomgången visar på utomordentligt allvarliga brister i bostadsbidragens utformning och effekter, brister som får allt svårare följder, ju mer pengar som tillförs systemet i dess nuvarande utformning. Inkomstprövningen är t.ex. så bristfällig att bostadsbidragen i de större tvåföräldrafamiljerna är helt avtrappade innan ens existensminimum uppnåtts. I avvaktan på en allsidig utvärdering av det sammantagna ekonomiska stödet till barnfamiljerna — vi menar alltså att en ny familjepolitisk kommitté bör tillsättas — yrkar vi på ett nytt och överarbetat förslag till regler om bostadsbidrag för år 1980.

Herr talman! Regeringsskiftet i höstas innebar inget regimskifte. Regeringen Ullsten fortsätter, fastän i något modifierad form, den politik som trepartiregeringen med så dåligt resultat förde. I ett avseende är emellertid läget annorlunda: det finns inga moderater med i dagens regering. Det är en klar förbättring, inte minst för de grupper i samhället som är i behov av ett starkt samhällsstöd för sin existens. Moderaternas uttåg ur kanslihuset är det bästa som skett sedan valet 1976 och i avvaktan på folkpartiets uttåg hösten 1979. På de områden som jag närmast har att ta ansvaret för — socialpolitiken och sjukvårdspolitiken — innebär moderaternas försvinnande ur regeringen att möjlighet nu skapas att sätta stopp för den privatisering av sjukvården och förhindra de försämringar på läkemedelsområdet som moderaternas företrädare förebådat genom olika utredningar. Det är ett hälsotecken att folkpartiregeringen tänker kasta en del av de utredningarna i papperskorgen. För socialpolitiken i stort är det också tillfredsställande att notera att moderaternas möjlighet att påverka regeringspolitiken nu upphört. Vi socialdemokrater har upplevt den stora besvikelsen att se hur moderaterna fått breda ut sig på det viktiga sociala fältet. Därför noterar vi som en framgång att de hålls utanför regeringskretsen. Sedan är det väljarnas sak att ge besked i höst, ett besked som vi hoppas skall ge till resultat att högerpolitiken definitivt är borta ur regeringssammanhang. När jag i går hörde moderatledaren tala om rundgången i svensk ekonomi, om bidrag och skatter, var det som att höra Jarl Hjalmarson på nytt. Det var samma argument om de höga skatterna och att man egentligen bara växlade pengar med varandra. Ingen tjänade på bidragen, som bara gjorde att statsutgifterna ökade till ingen nytta. Det var samma Jarl Hjalmarson som talade om att statsskulden på hans tid växte med tusentals kronor medan man åt lunch. Och då rörde sig hela upplåningen på sin höjd om någon miljard om året. Nu, när det rör sig om en upplåning på bortåt 50 miljarder, står dagens högerledare och säger att hans ekonomiska politik under de två år han satt i regeringen var lyckad. I det ena avseendet — när det gäller bidragen — har moderaterna ingenting lärt av utvecklingen. I det andra avseendet — när det gäller statslånen och underskotten i budgeten — är det andra tongångar nu än på Hjalmarsons tid. Skillnaden är bara att dagens moderatledare fått pröva på att sköta landets finanser och grundligt misslyckats. Men vad är det moderaterna vill ha bort av bidragen? Är det pensionärernas bostadstillägg? Är det barnfamiljernas barnbidrag? Eller bostadsbidrag? Är det bidraget till kommunerna i skatteutjämnande syfte? Är det stödet till hemsamariter och färdtjänst för handikappade? Är det bidragen till landstingen, som fru Troedsson nyss antydde var en av de viktigaste uppgifter som hon genomförde under sin regeringstid? Det går inte att svara med allmänt tal om bidragen som mottagarna får betala genom skattsedeln. Ge besked om vilka bidrag det är som ni från moderat håll vill ha bort! Annars får ni stå där med skammen att bara prata utan något konkret innehåll. Kom ihåg att de bidrag som svenska staten betalar ut är till för att utjämna klassklyftorna i samhället och ge dem som har låga inkomster ett stöd! Det gäller inte minst pensionärerna och barnfamiljerna, två kategorier som samhället måste skydda och stödja. Moderaterna har ju visat ett visst intresse för befolkningsfrågan. Tror man att man gör den frågan en tjänst genom att tala om att bidragen skall bort? Två års moderat dominans i regeringspolitiken är två år för mycket. Fru Skantz tog tidigare i debatten upp frågan om de äldres situation. Jag vill gärna understryka de synpunkter som hon presenterade. För de gamla är det viktigt att de kan delta i föreningsverksamhet och andra aktiviteter. Pensionärsorganisationerna måste få ökat stöd av samhället. Vi socialdemokrater stöder dem i deras krav härpå. I det sammanhanget vill jag också säga ett par ord om stödet till pensionärstidskriften. Folkpensionärernas Riksorganisation får tyvärr bara stöd för den del av tidskriften Folkpensionären som är postbefordrad. Nu hör det till saken att den alldeles övervägande delen av upplagan sprids genom ombud. För den delen får de ingen betalning av staten. Just detta att man genom ombud sprider tidningen är ett sätt att hålla kontakt med de gamla. För många gamla människor är kanske besöket av Folkpensionärens ombud det enda besök som de får någon gång i månaden. Jag har velat fästa uppmärksamheten på detta. Frågan om postbefordran eller inte borde för en tidning som Folkpensionären inte få vara avgörande för samhällsstödets storlek. Konstitutionsutskottet kanske kan se på den saken. I valrörelsen 1976 gjorde centerpartiet och moderaterna ett stort nummer av att de ville ge vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar. Var inte det också ett bidrag förresten? Nu har de partierna suttit vid makten i två år utan att ha gjort det minsta för att realisera sina vallöften. Varför? Vi minns hur Karin Söder satt med sina skyltar i TV och talade om hur bra det skulle bli bara vi bytte regering. Nu har centern haft socialministerposten i två år utan att något skett med vårdnadsbidragen. Moderaterna och centern hade ju en förkrossande majoritet i regeringen, men ingenting skedde. Nu kommer man igen med de kraven. Fru Troedsson hade djärvheten att säga att det skett en kursändring i familjepolitiken. Vari består den kursändringen, fru Troedsson? Såvitt jag förstår bara i att ni svikit vallöftet att ge vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrarna. Det kan jag inte kalla en genomförd kursändring. Man har visserligen bytt namn på det förslag som nu föreligger och kallar det vårdnadsersättning, men det ändrar ju ingenting i sak. Skall ni på nytt vilseleda väljarna? Skall ni på nytt dra röster men mena precis lika litet som tidigare? Det är en falsk varubeteckning som både moderater och centerpartister torgför. Vore det en daglig vara ni på det sättet sökte marknadsföra så hamnade ni inför marknadsdomstolen. Nu är det bara allmänheten — väljarna —- som kan döma er. Och ni litar kanske på att deras minne är kort. Folkpartiet har redovisat en annan syn i barnomsorgsfrågan, en syn som i stort sett sammanfaller med socialdemokratins. Gabriel Romanus har varit folkpartiets främste talesman i vårdnadsfrågor och barnomsorgsfrågor. Han har nu chansen att förverkliga det som han tidigare så vältaligt ordat om. Han har ansvaret för att kommunerna bygger ut barnomsorgen , så långt det ansvaret kan läggas på ett statsråd eftersom det naturligtvis är kommunerna som fattar besluten. Det finns tyvärr tendenser som tyder på att en del kommuner tycks hesitera inför kostnaderna och bygger ut barnomsorgen långsammare än man planerat. Här väntar jag att Gabriel Romanus tar de krafttag som han kunde uppvisa i socialutskottet och som verkligen behövs när det gäller den här frågan. Jag läste i Östra Småland häromdagen att folkpartiet i Hultsfreds kommun gått in för att kraftigt reducera ambitionerna inom barnomsorgen. Man hade byggt de lägre ambitionerna på det faktum att befolkningssiffran i kommunen ansågs för högt beräknad. I själva verket rörde det sig om en uppskattad skillnad på 240 barn i prognoserna för 1983. Detta föranledde folkpartiet i den kommunen att föreslå att man inte skulle bygga ut barnomsorgen och att man skulle slopa barntillsynen helt för åldersgruppen upp till ett år. Man skulle slopa hela gruppen 10-12 år i fritidshem och i övrigt inte bygga ut för övriga grupper. I den kommunen har man i dag 175 föräldrar som köar för att få en plats inom barnomsorgen. Folkpartiet är tydligen ingenting att lita på i kommunerna när det gäller barnomsorgen. Jag har nämnt detta för att socialministern skall ha en möjlighet att ta ett samtal med sina partivänner i Hultsfred. Där har för övrigt tidigare förekommit en del underligheter när det gäller familjepolitiken. För något år sedan införde man den ena veckan, på centerns förslag, ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar. Veckan därpå upphävde samma borgerliga majoritet sitt beslut. Det förekommer uppenbart underlig heter i det borgerligt styrda Sverige. Men det är en ytterst angelägen sak att barnomsorgen byggs ut och att inget försummas i det avseendet. Därom borde socialministern och jag kunna vara överens. En konsekvens av regeringsskiftet i höstas är att sjukvårdsoch läkemedelsfrågorna, förhoppningsvis, handläggs på ett annat sätt än vad som var tänkt av trepartiregeringen. Om man skall följa propositionsförteckningen så tycks en del av de värsta planerna på nyordning inom denna sektor ha hamnat där de hör hemma — i någon skrivbordslåda på departementen, eller ännu hellre i papperskorgen. Det moderata styret i den delen av departementets verksamhet avsatte spår i en mängd utredningar. Hot framkom mot A poteksbolaget, ökad privatisering av läkarsidan kunde anas, ett läkemedelsverk skulle tillskapas för att nu nämna några exempel. Jag är glad om de hoten stannar vid hot och inte verkställs. Då har Hedda Lindahls inträde på sjukvårdsministerposten inneburit en klar förbättring. När det gäller vården av gamla och långtidssjuka vill jag understryka att den frågan är så viktig att den måste ägnas all möjlig omsorg, både i riksdagen och i landstingen. Den sidan kommer att vara dominerande för sjukvårdsbesluten inför 1980-talet. Jag tror på en ökad integration av kommunernas åldringsvård och landstingens sjukvård i framtiden. Det finns bra exempel på detta, bl.a. i Ronneby. Fru Troedsson, som uppträdde före mig i talarstolen, lovsjöng sina egna insatser för åldringsvården och sade att det inte var några förspillda år i det avseendet, då hon satt i regeringen. Säg, fru Troedsson, vad som skedde på åldringsvårdens område! Vad gjorde ni för någonting? Ja, ni förhandlade med Landstingsförbundet. Det tillkommer ju varje regering att sätta sig ned och förhandla med Landstingsförbundet, men antalet långvårdsplatser ökade ju inte. Vi socialdemokrater lade fram förslag efter förslag och fick dem nedröstade här i kammaren. Fru Troedsson vill ändå inbilla kammaren att trepartiregeringen gjorde stora insatser på det området. Nej, det var ett verkligt bristområde som fru Troedsson lämnade. De utredningar som tillsattes kommer i en del fall säkerligen inte att resultera i någonting. I fråga om åtgärder på långtidsvårdens område kan fru Troedsson icke slå sig för sitt bröst. Hon kan icke säga att hon har gjort några märkbara insatser i den regering som hon placerades i 1976. Jag skall inte ta upp situationen vid Malmösjukhuset till debatt i dag. Det blir ju en interpellationsdebatt den 12 februari i den frågan. Men jag vill bara understryka att hela denna sorgliga historia inte får leda till att de gamlas förtroende för långvården försämras. Då är det fara å färde. En sak vill jag dock beröra. Det gäller den läkare som både haft privatpraktik och skött långvården så att säga vid sidan om. Det är högst otillfredsställande med en sådan ordning. Här gäller det för både huvudmännen och socialstyrelsen att se till att något sådant inte får förekomma. Det är också anmärkningsvärt att läkare i Stockholm och andra orter kan sjukskriva massor av människor utan att ha sett dem — med enorma kostnader som följd för det allmänna. Det är mångmiljonbelopp som riksförsäkringsverket åsamkats i kostnader. Det är inte bra när sådana händelser inträffar. Och det har tyvärr inträffat litet för mycket av skandaler bland läkarna med skatteflykt, sjukskrivningar utan undersökning och privata jobb vid sidan om tjänsten för att det helt skall kunna förbigås med tystnad. Allmänhetens förtroende för läkarna är stort i vårt land — med all rätt. Det vore beklagligt om inträffade händelser skulle rubba det förtroendet. Det har svensk sjukvård inte råd med.
Herr talman! Göran Karlsson har uppenbarligen ingenting lärt och ingenting glömt. Jag tror att Göran Karlsson bör vara den förste att tala tyst om marknadsdomstolen. Talet om försämring och förspillda år under den borgerliga trepartiregeringens tid stämmer definitivt inte med verkligheten. De överläggningar som vi hade med Landstingsförbundet gick ut på att landstingen förband sig att följa långtidsplanerna för utbyggnad av långtidssjukvården. Långtidsplanerna omfattar nu från december 1978 till december 1983 inte mindre än 11 900 platser för att vara exakt. Det är mer än Göran Karlssons 10000 platser. Låt mig än en gång erinra om att vi efter en bottennivå på 900 platser, som hade beslutats under det sista året med socialdemokratisk majoritet, redan förra året kom upp till en utbyggnad av 2 300 nya vårdplatser. Sedan, herr talman, tycker jag att det är utomordentligt beklagligt om Göran Karlsson anser det viktigare att stoltsera med att han säger nej till vad en moderat sjukvårdsminister eventuellt har initierat än att verkligen tillgodose de vårdbehövandes bästa. Det är väl alldeles uppenbart att det finns ett mycket stort behov av förbättrad och fördjupad läkemedelsinformation, inte minst till vårdpersonalen och den sociala hemvården. Det finns ett starkt behov av ökad information inte minst till de äldre. Det finns också mycket att göra för att effektivisera läkemedelskontrollen. Jag hoppas innerligt, för de vårdbehövandes bästa, att det kommer en proposition i det avseendet. Sedan, Göran Karlsson, tycker jag inte det är särskilt socialt att motsätta sig att människor runt om i landet får en rimlig valfrihet. Naturligtvis skall privat bedriven praktik stå under samhällskontroll. Och att man skall kunna sjukskriva personer som man aldrig har sett stämmer definitivt inte överens med det medicinska ansvaret i sådana situationer. Låt mig så gå över till det familjepolitiska området. Jag tror att Rune Gustavsson kommer att noga tala om vad som gjordes där. Låt mig bara erinra om rätten för småbarnsföräldrar att gå ned till sex timmars arbetsdag, någonting som socialdemokraterna direkt motsatte sig. Det tredje steget skulle bli en vårdnadsersättning. Vi framlägger nu ett förslag om vårdnadsersättning som skulle träda i kraft den 1 januari 1980. I första omgången skulle den omfatta föräldrar till barn under 18 månader. I debatten i december var vi överens om att det behövdes stora insatser, inte minst för flerbarnsfamiljerna, som i dag sitter utomor dentligt illa till. Göran Karlsson frågade då också om vi inte brydde oss om ensamföräldrarna. Det gör vi verkligen. Vi har framlagt ett förslag som går ut på en minimistandardgaranti för att tillförsäkra också ensamföräldrar och andra i små ekonomiska omständigheter en rimlig möjlighet att välja.
Herr talman! Först till frågan om vårdnadsbidrag. Jag skulle bara vilja fråga fru Troedsson: Varför gjorde ni ingenting under de två år ni satt i regeringen? Ni avgav ju ett löfte och förklarade högtidligen att en vårdnadsersättning skulle komma. Men ingenting skedde under den period ni satt i regeringen. I det fallet fanns inga spår av er regeringsmedverkan. Skulle det ha skett under valåret 1979, så att ni sedan kunde bli akterseglade genom det regeringsskifte som skulle komma? Reformen sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar är det bara de bättre situerade som har möjlighet att tillgodogöra sig. Den är ingen vinst för de vanliga människorna i landet. Det är dess bättre så att folkpartiregeringen tydligen inte ämnar lägga fram förslag grundade på alla de utredningar som fru Troedsson tillsatt. Det hälsar jag med mycket stor tillfredsställelse. I alla de utredningarna fanns en klar tendens: Det är ingen tvekan om att fru Troedsson avsåg att försämra sjukvården i vissa delar och privatisera den i andra. Det tror jag inte någon skulle ha varit glad åt. Socialutskottet har gång på gång skrivit till regeringen och sagt att man måste försöka få till stånd läkemedelsinformation, så det är ingen nyhet. Om fru Troedsson med sin utredning skulle ha givit den saken en puff framåt kan jag ge henne ett erkännande för det. Men det är inte så mycket fru Troedsson åstadkommit, om man ser det i stort. Jag kan hålla med om att det skett en liten återhämtning när det gäller långvården, men fortfarande är långvården det stora bristområdet i vårt land. När vi har föreslagit utbyggnad och pengar till nya tjänster har de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen talat emot det — det har fru Troedsson gjort gång på gång i riksdagen. Det är beviset för att hon under sin regeringstid inte gjort så förfärligt mycket på det här området som hon vill göra gällande.
Herr talman! Göran Karlssons logik är sig lik. Uppenbarligen är det enligt Göran Karlsson bättre med 10 000 nya långvårdsplatser, om de kommer fram i enlighet med socialdemokraternas förslag, än med de 12 000 — eller, för att vara exakt, 11 900 platser — som nu föreligger i L-KELP. Landstingen har förbundit sig att under åren 1979 och 1980 leva upp till vad som står i L-KELP på äldresjukvårdens område. Regeringsdeklarationen 1976 innebar ett löfte om vad vi skulle försöka åstadkomma under perioden fram till valet i höst. Det var avsikten att det tredje steget skulle bli en vårdnadsersättning. Nu har trepartiregeringen avgått. Men vi fortsätter att arbeta för ett sådant förslag, och jag hoppas att det skall bli möjligt att få socialdemokraterna med på det. Sextimmarsarbetsdagen har inte alla råd att utnyttja, säger Göran Karlsson. Men om Göran Karlsson går med på vårt förslag om en ministandardgaranti, skulle de föräldrar som har det allra mest bekymmersamt ekonomiskt kunna unna sig att arbeta sex timmar eller fyra timmar eller att vara hemma helt om de anser att barnens bästa kräver detta. Det är ytterligare en anledning, Göran Karlsson, att se närmare på vårt förslag, som faktiskt inte är så dumt. Vi har också efterlyst en ny familjepolitisk kommitté. Det är nämligen alldeles uppenbart — det framgår inte minst av den utförliga redogörelse som vi lämnar i vår motion om bostadsbidragen — att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna i dag många gånger kommer snett och inte i första hand underlättar för dem som har det största behovet av ett ekonomiskt stöd. Just för att effektivisera och förbättra det stödet anser vi att tiden är mogen för en ny familjepolitisk utredning.
Herr talman! Fru Troedsson får kalla min logik för vad som helst. Men hade riksdagen bifallit den motion som vi väckte 1977, hade den fått genomslag omedelbart. Nu har vi väntat lång tid på att någonting skall ske på området. Först efter förhandlingar med Landstingsförbundet har man lyckats få förbundet att gå med på en utbyggnad. Hade man följt vårt förslag, hade man redan haft en stor del av platserna färdiga — de platser som nu saknas, fru Troedsson. Frågan om familjepolitiken och ministandarden skall vi behandla i utskottet, innan jag vill ta ställning till den här. Jag säger gärna att det kan ligga någonting i det förslaget, men det vill jag vid denna tidpunkt inte göra några utfästelser om. Sextimmarsarbetsdagen gjorde fru Troedsson till ett av sina stora nummer. Vad sker om en person, som jobbar åtta timmar, går ned till sex timmar? Skall han ha sämre betalt? Ja, det är väl meningen enligt moderaternas förslag. Skall han välja ett sämre betalt jobb? Eller skall arbetsledaren plocka in en ersättare under de två timmar som ledigheten varar? Det fanns en sådan mängd oklarheter beträffande sextimmarsarbetsdagen att det inte fanns anledning för vår del att gå med på förslaget. Vi betraktar möjligheten till sex timmars arbetsdag såsom ett stöd åt de föräldrar som minst behöver det. Det visar erfarenheten från dem som har begagnat sig av denna möjlighet. De mindre bemedlade, som skulle ha behov av ledighet av andra orsaker, har inte möjlighet att utnyttja den s.k. reform som fru Troedsson söker göra så stort nummer av. Sanningen är den att denna reform liksom en del av vad fru Troedsson har berömt sig av inte har blivit någonting, inte för de vanliga människorna, inte för de gamla och de sjuka.

Herr talman! Innan jag går in på det anförande som jag har för avsikt att hålla, vill jag säga ett par ord till Anna-Greta Skantz och Göran Karlsson med anledning av deras diskussion om pensionärsorganisationerna. Jag delar helt den uppfattning som framfördes om värdet av organisationernas insatser. Vi bör ge dem stöd. Jag utgår från att både Anna-Greta Skantz och Göran Karlsson har läst PRO, nr 5 1978. Jag skall citera ur en artikel i den: ”Överläggningsrätt för pensionärsorganisationer i frågor, som gäller pensionärernas egna villkor, aviserades av socialminister Rune Gustavsson, när han tidigare i höst träffade ledande representanter för PRO med ordförande Arne Geijer i spetsen.

Men Arne Geijer sade till mig sista gången vi träffades: Du är ju ändå lika snål som din företrädare. Jag delar uppfattningen att det behövs höjningar här, och det är också aviserat i den proposition som är framlagd. I övrigt skall jag återkomma i en replik till Göran Karlsson sedan. Det finns en hel del frågor som jag gärna vill diskutera. Vad är det vi vill med vårt samhälle och vår socialpolitik? Det är en grundläggande och mycket väsentlig fråga som många människor ställer sig. De gör det inte minst därför att det alltför länge har funnits en benägenhet att betona det kvantitativa på bekostnad av det kvalitativa, det tekniska och ekonomiska på bekostnad av det mänskliga. Detta har lett till att allt fler människor blivit klara över att målen för samhällsarbetet också måste uttryckas i mänskliga termer, alltså inte bara termer av materiell standard utan även termer av livskvalitet. Några av grundstenarna i begreppet livskvalitet utgörs av den enskilda människans hälsa och personlighetsutveckling. Att åstadkomma detta är det övergripande målet för vår socialoch miljöpolitik. En grundläggande förutsättning för att åstadkomma detta är att livsmiljön anpassas till människans förutsättningar och grundläggande behov. Till medlen att åstadkomma detta hör ett decentraliserat samhälle, i vilket människorna har ett direkt inflytande över den egna livsmiljön. Till medlen hör vidare åtgärder som minskar avståndet mellan medborgare och beslutsfattare, liksom en utveckling hos alla människor av viljan och förmågan att själva ta itu med egna och gemensamma angelägenheter och därigenom få naturliga och meningsfulla kontakter med andra människor. Sådana kontakter främjas även av en geografisk och funktionell integration av boende och arbete med utbildning, barnomsorg, vård och annan service. Detta leder även till mer stimulerande och utvecklande uppväxtmiljöer. Små enheter, samlokalisering och integrering är grundläggande principer, som måste prägla samhällsplaneringen på alla nivåer. En grundprincip är solidariteten med de hjälpbehövande. Solidaritet med andra människor kan visas på flera sätt. Solidaritet över skattsedeln är ett sätt. Men detta är inte tillräckligt. Vi behöver som en komplettering till denna form av solidaritet ytterligare en form, nämligen den som människor kan visa varandra främst i närmiljön men även genom olika slags folkrörelser. Det kan vara fråga om att ge av sin tid till någon som behöver tala ut men också att vi ger varandra hjälp och stöd i vardagslivets olika skiften. Denna benägenhet att sträcka ut en hjälpande hand utan att vara tvungen därtill och utan att det är ett yrke har avtagit på ett oroväckande sätt. Olika politiska system har mycket olika tilltro till den enskilda människan, hennes omdömesförmåga och klokskap. Denna tilltro är stark i vårt lands politiska system. Samtidigt står det klart att vårt samhälle blivit alltmer komplicerat. Specialister har utvecklats på snart sagt varje serviceområde, varje livsaspekt och varje kroppsfunktion. Många människor har kommit att tro att de varken begriper tillräckligt eller i övrigt har förmåga att sörja för sig själva och varandra. Vi tror på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar för och ta hand om sig själv och sina medmänniskor. Detta betyder självfallet på intet sätt att specialisterna blir överflödiga eller att den representativa demokratin spelat ut sin roll. Men det betyder att ansvaret för och det direkta inflytandet på en rad viktiga livsskeenden inte skall fråntas människorna. Medmänsklighet och beslutsfattande har i alltför stor omfattning institutionaliserats, centraliserats och försetts med yrkesetiketter. Vi anser att en vital demokrati inte skall fungera på detta sätt utan tvärtom förutsätter allas engagemang såväl iegna som i gemensamma angelägenheter. Att förebygga är bättre än att bota, och i sistnämnda fall är det lättare att stämma i bäcken än i ån. Trots detta är dagens människovård alldeles överväldigande inriktad på att avhjälpa lidande och missförhållanden först när skadan är skedd. 1980-talets miljöoch människovård måste väsentligt starkare prioritera de förebyggande aspekterna. Drygt 30 miljarder kronor ägnas årligen samhällets vårdapparat. En mycket stor andel av dessa medel går till sjukvård. När skadan väl är skedd satsar samhället sålunda mycket betydande resurser. Dessa stiger från år till år. Sekretariatet för framtidsstudier har helt korrekt påpekat att dessa enorma satsningar ingalunda lett till att människornas fysiska och psykiska hälsa förbättrats de senaste decennierna. Vi har tagit upp dessa frågor i en partimotion, och jag hoppas det skall bli en värdefull debatt kring detta som är grundläggande i den fortsatta samhällsutvecklingen. Jag har vid tidigare tillfällen framhållit, och jag vill upprepa det i dag, att socialpolitik är inget avgränsat område. Tvärtom — de socialpolitiska frågorna rör i själva verket människans hela livssituation. Därför är det viktigt att sätta in frågorna i deras sammanhang och betona helheten. Hem och familj är av central betydelse för individ och samhälle. Barnens uppväxtvillkor grundlägger deras möjligheter att utvecklas till harmoniska människor. Ansvaret för att barnen skall kunna växa upp under trygga och harmoniska förhållanden vilar i första hand på föräldrarna. Genom samhället har vi alla ett gemensamt ansvar att se till att barnfamiljerna ges ekonomisk trygghet och att föräldrarna får stöd i sin fostrargärning. Familjepolitiken kan inte ses isolerad från samhällets utformning i övrigt. Det krävs insatser på en mängd olika områden för att avhjälpa brister som inverkar negativt på barnens uppväxt. Har exempelvis arbetslivet anpassats till barnfamiljernas situation? Är attityderna från arbetsgivare, fackförening och arbetskamrater alltid sådana att småbarnsföräldrar får förståelse när det.ex. vill förkorta arbetstiden för att få tid för samvaro med sina barn? Långa restider till och från arbetet i kombination med långa arbetsdagar har lett till än längre vistelsetider inom barnomsorgen för barnen. Familjepolitiken skall enligt centerpartiets uppfattning syfta till att skapa trygghet och goda uppväxtförhållanden för barnen. Barnfamiljerna bör ges valfrihet att fördela sin tid mellan förvärvsarbete och vården av barn på det sätt som bäst passar den egna situationen. Eftersom barnens trygghet och välbefinnande i hög grad påverkas av hur föräldrarna trivs med sin tillvaro, är det angeläget att samhället inte fattar några beslut som begränsar barnfamiljernas valfrihet. För att det ska bli bättre valmöjligheter för föräldrar mellan att arbeta i hemmet på heltid eller att förvärvsarbeta på heleller deltid fordras insatser för att alla som efterfrågar arbete och behöver samhällets barntillsyn skall kunna få bådadera. I valfriheten ligger också att de som av olika skäl väljer att själva vårda sina barn och därmed gör en för samhället nyttig arbetsinsats bör få ersättning för sitt arbete. Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna bör vara bättre avvägt mellan olika former för vård av barn. Stödet skall byggas ut så att det skapar ökad utjämning mellan barnfamiljer. En utbyggd föräldrautbildning blir en värdefull hjälp för många föräldrar genom att öka deras kunskaper om barns behov och utveckling samt genom att ge dem en större trygghet och säkerhet i relationen till barnet. En tidigt grundlagd gemenskap mellan barn och föräldrar är viktig om man skall kunna överbrygga de konflikter som ofta uppstår när barnen kommer upp i tonåren. Många sociala problem skulle kunna undvikas om man i föräldrautbildningen poängterade detta och gav föräldrarna hjälp att lära sig hur man genom samvaro och stöd i olika former kan stimulera barnens utveckling. Under regeringen Fälldins tid fortsatte, Göran Karlsson, det familjepolitiska reformarbetet stegvis. Det första steget trädde i kraft — jag vill upprepa det för Göran Karlsson om det inte är känt —den 1 januari 1978 och innebar en utökning av föräldraförsäkringen från sju till nio månader. Under den nionde månaden utgår ersättning med föräldraförsäkringens grundbelopp lika för alla enligt vårdnadsersättningens princip, som vi länge förespråkat. I ett andra steg, som trädde i kraft den 1 januari 1979, infördes en från föräldraförsäkringen fristående rätt till ledighet. Vi ser — i motsats till Göran Karlsson — en förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar som en angelägen åtgärd för att göra samhället barnvän ligt, och det var därför vi i regeringsställning valde att genomföra den utan att avvakta en allmän arbetstidsförkortning, som sannolikt ligger i en avlägsen framtid. Trots betydande satsningar under senare år finns det allvarliga brister som måste avhjälpas med en fortsatt aktiv familjepolitik. I familjer där föräldrarna förvärvsarbetar leder de långa arbetsoch restiderna till ännu längre vistelsetider i daghem och familjedaghem för barnen. Familjestödsutredningen, som kartlagt vistelsetiderna, fann att drygt hälften av barnen i daghem och familjedaghem har vistelsetider på minst nio timmar per dag. Man fann också att de allra yngsta barnen hade de längsta vistelsetiderna. Därför bör ett första krav på ett utbyggt ekonomiskt stöd till barnfamiljerna vara att det skall leda till ökad kontakt mellan föräldrar och barn. De första åren i ett barns liv är grundläggande för personlighetsutvecklingen. Det är därför särskilt angeläget att alla barn ges den stimulans och trygghet som är nödvändig för en harmonisk utveckling. I ett stort antal småbarnsfamiljer är någon av föräldrarna hemarbetande under barnens uppväxt. En del väljer att vara hemarbetande för att de själva vill, medan andra är det till följd av att brist på arbete eller daghem inte ger dem något annat val. Dessa familjer får i dag inte del av de subventioner som utgår till de familjer som lyckats få en plats inom den kommunala barnomsorgen. De föräldrar som vårdar sina barn i hemmet utför ett oavlönat arbete, där samhället inte kompenserar dem för deras vårdinsats. Ett andra krav på ett utbyggt ekonomiskt stöd till barnfamiljerna bör därför vara att det skall ge en viss ersättning för den arbetsinsats som de hemarbetande småbarnsföräldrarna utför. För att föräldrarna själva skall kunna avgöra hur de vill fördela sin tid mellan förvärvsarbete och arbete i hemmet med barnens omvårdnad är det nödvändigt att införa en vårdnadsersättning. Vi föreslår att en vårdnadsersättning under nio månader införs, som skall utgå till alla familjer utöver den nuvarande ersättningen från föräldraförsäkringen och kunna tas ut fram till dess att ett barn uppnår 18 månaders ålder. Ersättningstiden sammanfaller därigenom också med den rätt till heltidsledighet från arbetet som gäller enligt föräldraledighetslagen. Vårdnadsersättning skall utgå med ett belopp som för en normalinkomsttagare motsvarar det inkomstbortfall som uppstår när någon av föräldrarna förkortar sin arbetstid till sex timmar. Det innebär att det blir en kompensation för inkomstbortfall upp till en inkomst motsvarande 54 000 kr. per år. Herr talman! Jag ser att min tid är slut. Jag ber att få återkomma i en replik och då fortsätta mitt anförande.
Herr talman! Det är alltid intressant med högläsning. Här är vi vana vid att lyssna till högläsning ur manuskript till anföranden. Men nu har vi fått lyssna till Rune Gustavsson som läst ur PRO:s tidning om vad han sagt i överläggningar med den organisationen. Det skall bli intressant att se, när det blir Gabriel Romanus tur, om han då kommer att läsa någonting om vad han sagt vid den överläggning som han haft med PRO. Det är klart att det är bra att Rune Gustavsson sade, när han träffade företrädarna för PRO, att han hade för avsikt att lägga en proposition med det och det innehållet. Men nu kan ju herr Gustavsson inte lägga fler propositioner. Socialministrar kommer och går. Det är därför vi finner det angeläget att riksdagen gör ett uttalande och klart säger ifrån att om det skall fattas beslut som är av större vikt för pensionärerna, så skall man överlägga med dem innan beslutet fattas. Det är motivet till förslaget i vår motion. När det sedan gäller anslaget till pensionärsorganisationerna har vi begärt en höjning därför att organisationerna gör ett gott arbete. Det blir fler och fler pensionärer, och följaktligen måste organisationernas arbete bli alltmer omfattande. Rune Gustavsson berättade ju själv att Arne Geijer hade tyckt att Rune Gustavsson var snål i fråga om anslagen. Och vi har när vi har sett statsbudgeten tyckt att Gabriel Romanus är snål, och det är därför vi har begärt att anslaget skall höjas till 1,2 milj.kr. Man kunde tyda Rune Gustavssons anförande på det sättet, att han i och för sig hade förståelse för denna höjning, och det skall bli intressant för oss att se vad som händer när den frågan kommer att behandlas i socialutskottet.
Herr talman! Även jag avvaktar med spänning och intresse vilken ställning centerpartiet kommer att ta till vår motion om höjda anslag till pensionärsorganisationerna. Nu är inte Rune Gustavsson socialminister längre. Men jag undrar varför han säger att han skall vänta till dess propositionen om socialtjänstlagen läggs. En höjning av anslaget är ju inte beroende av om pensionärerna skall ha något slags överläggningsrätt eller inte, utan den beställningen skulle Rune Gustavsson ha kunnat effektuera omedelbart om han hade varit i tjänst. Sedan talade Rune Gustavsson både länge och väl om behovet av ett bättre samhälle på alla områden, inte minst de kemiska, fast han inte nämnde ordet kemi. När vi lade fram en motion förra året om de kemiska farorna — vi upprepar den i år med ännu starkare argumentation — då röstade centerpartiet emot den. Det går att säga att man vill så väl, att man skall göra samhället så bra som möjligt och att man vill skydda människorna. Men när det sedan kommer till kritan och man skall ta politisk ställning, då blir det tummen ner för motioner som har väckts. Den typen av politik har jag svårt att känna några större sympatier för. Därefter sade Rune Gustavsson, och det var rätt så intressant, att regeringen Fälldins politik egentligen var en fortsättning på den gamla reformpolitik som socialdemokraterna = förde i regeringsställning. Fru Troedsson däremot har sagt att det var en kursändring i familjepolitiken. Jag lutar nog åt att Rune Gustavsson här har träffat huvudet på spiken — det var ingen kursändring i familjepolitiken, utan man fortsatte bara. Men de reformer som genomfördes under regeringen Fälldins år var verkligen inte mycket att skryta med. Vad är det, Rune Gustavsson, för en familj att få rätt att ta ledigt från sitt arbete? Vad innebär det för familjens situation? Jo, det innebär bl.a. att man blir av med en del av inkomsten. Man får inte ersättning för den tid som man tar ledigt om man går över försäkringstiden, utan man får denna ledighet utan ersättning från samhällets sida. Det kan jag inte se som någon reform, det är en sak man skulle kunna ha löst via arbetsmarknadens parter tidigare. Skall det vara måttet på regeringen Fälldins insatser för familjepolitiken, så tycker jag sannerligen att det inte är mycket att tala om.

Herr talman! Jag förstår inte att Anna-Greta Skantz blev så irriterad av att jag läste högt ur tidningen. Jag sade bara som det var, att detta är ingen ny fråga. Sedan frågade Göran Karlsson: Varför behöver vi vänta på socialpropositionen? Ja, avsikten var att den skulle komma vid årsskiftet och att vi då skulle skriva in detta. Men, Göran Karlsson, jag hade regelbundna överläggningar under min tid i socialdepartementet med båda pensionärsorganisationerna. Anna-Greta Skantz! Jag framhöll att trots att vi hade fördubblat bidraget till pensionärsorganisationerna, så sade Arne Geijer skämtsamt till mig: Du är lika snål som din företrädare. Det hade tydligen inte Anna-Greta Skantz uppfattat. Nåväl, jag hoppas att vi nu är överens om detta, för jag tycker att den här frågan är väldigt väsentlig med tanke på att pensionärsorganisationerna gör en mycket god insats. Göran Karlsson talade om att vi skulle ha gjort en kursändring, men så är inte fallet. Vi har under de här åren arbetat vidare på utbyggnadsprogrammet för barnomsorgen liksom på utbyggnaden av familjepolitiken. Trots socialdemokratiskt motstånd har vi också genomfört sextimmarsreformen. I anslutning till detta vill jag säga: Om det inte har klarlagts för Göran Karlsson att vårdnadsersättningen utgör en kompensation för inkomstbortfallet för den som minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar, så vill jag än en gång tala om det för honom. Vårdnadsersättningen utgör en kompensation för inkomstbortfallet för dessa två tinimar upp till en inkomst av 54 000 kr. per år. Vi har nu föreslagit att detta skall byggas ut så att det gäller under nio månader. Vi föreslår samtidigt en höjning av garantinivån från nuvarande 32 kr. per dag till 37 kr. per dag; därmed får man en anknytning till basbeloppet genom en justering i förhållande till detta i likhet med vad som gäller för sjukförsäkringsersättningarna, som ju nu justeras uppåt. Genom det här förslaget vill vi undanröja de ekonomiska hinder som finns för en del småbarnsföräldrar, kanske i första hand de ensamstående föräldrarna, att kunna utnyttja den rätt till ledighet som lagen ger dem. Jag måste i det sammanhanget tyvärr konstatera att regeringen inte har haft den politiska viljan att följa upp ledighetslagen med en ekonomisk ersättning, och vad jag förstår har inte heller Göran Karlsson den viljan. Det innebär att många småbarnsföräldrar inte kan utnyttja möjligheten att få mera tid till samvaro med barnen. 1979 är proklamerat som det internationella barnåret, som jag hoppas skall innebära ökade insatser för barnen. Jag vill då säga: Låt inte det internationella barnåret stanna vid stolta deklarationer om hur viktigt det är att göra stora insatser för barnen! Centerkravet på vårdnadsersättning innebär en aktiv satsning för barnen, och jag vill till sist uttrycka förhoppningen att vi skall kunna enas om att det är viktigt att vi inför ett sådant stöd för barnens skull.
Herr talman! Jag vill bara säga till Rune Gustavsson att jag inte alls blev irriterad. Jag sade ju tvärtom att jag tyckte det var intressant att lyssna till vad Rune Gustavsson läste upp, och jag sade också att jag var intresserad av att höra om även Gabriel Romanus skulle läsa ur tidningen PRO. Det var alltså inte alls frågan om någon irritation. Det som Rune Gustavsson har sagt kan jag inte tyda på annat sätt än att han egentligen tycker att det är bra att vi har föreslagit att riksdagen skall göra ett särskilt uttalande när det gäller pensionärernas överläggningsrätt. Det är ju bara det vi vill, och det kan väl inte Rune Gustavsson ha någonting emot.
Herr talman! Det var bra att få veta att Rune Gustavsson hade regelbundna överläggningar med pensionärsorganisationerna då han var socialminister, men till det vill jag säga att det skulle bara fattas att hån inte skulle ha tagit emot pensionärerna när de ville uppvakta honom i något ärende. Då hade det ju varit rena skandalen. Det är i alla fall skönt att veta att det gick bra för pensionärerna att kontakta socialdepartementet även när Rune Gustavsson var socialminister. Det är inte jag som har talat om kursändring, Rune Gustavsson, utan det var kollegan till Rune Gustavsson under hans tid i socialdepartementet som angav att det hade skett en sådan. I det avseendet vill jag ge Rune Gustavsson rätt i att det inte skedde någon kursändring. Men jag vill betona att de reformer som Rune Gustavsson vill göra så märkvärdiga inte var några reformer av betydenhet för barnfamiljerna, allra minst för dem som hade låga inkomster och inte hade råd att ta ledigt under den tid de inte fick någon ersättning. I sitt senaste anförande blandade Rune Gustavsson ihop detta med vårdnadsersättningen. Men den har ju ingen berört i det här sammanhanget. Det jag tog upp var frågan om den extra månad som man skulle kunna ta ledigt men som man inte skulle få någon ersättning för. Vad vårdnadsersättningen kan vara värd känner vi ju någorlunda till, och i det avseendet har centerpartiets agerande bara inneburit tomma löften. Jag är övertygad om att det kommer att bli precis lika tomt i fortsättningen. Det kommer inte att finnas utrymme för centerpartiet att genomföra den saken. Ni satt ju i regeringsställning i två år tillsammans med de övriga borgerliga partierna, men ni lyckades ju inte. Hur skall ni kunna göra detta, om ni inte sitter i en borgerlig regering? När det gäller barnåret kan jag hålla med Rune Gustavsson. Vi måste se till att samhället ger det stöd åt barnfamiljerna som är nödvändigt. Det är de värda, och stödet är en förutsättning för att vi skall kunna behålla den nuvarande nativiteten. Inte heller med tanke på befolkningsfrågan får vi försumma den ekonomiska sidan av saken. Så på den punkten sammanfaller min uppfattning med Rune Gustavssons, men det är också den enda punkt där min uppfattning sammanfaller med hans.
Herrtalman! Göran Karlsson sade att det inte blev någonting gjort under de två åren, men jag har redovisat vad vi gjorde. Av Göran Karlssons anförande framgick vad vi ofta sagt, nämligen att den socialdemokratiska regeringen lämnade ett samhälle i kris efter sig. Och det tog tid och kostade pengar att reparera vad som var nedkört. Här säger Göran Karlsson att det fördes högerpolitik under denna tid. — Jag hade gärna velat vända mig till Göran Karlsson. Han lyssnar emellertid inte, men det spelar kanske inte någon roll. — Vi höjde barnbidragen. Trots talet om att pensionärerna skulle mista sina pensioner höjde vi dessa. Vi byggde ut barnomsorgen. Vidare lade vi fram ett alkoholpolitiskt och ett narkotikapolitiskt program. Var det högerpolitik? Jag lyssnade till Olof Palme i går. Han sade vid det tillfället: Vi vill på bred front bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket. Jag måste säga till Göran Karlsson: Det hade varit intressant, om socialdemokraterna under de 10-15 senaste åren hade visat det intresset för samhällets största sociala fråga, nämligen just alkoholoch narkotikamissbruket. Intresset har emellertid varit svagt under de senaste åren. Vi har alltså gjort dessa satsningar, och det har också blivit en seriösare debatt om dessa väsentliga frågor. Så illa är det alltså inte ställt, Göran Karlsson. Men än en gång, studera vårdnadsbidragets uppläggning och ni kommer underfund med att det finns möjligheter för samtliga föräldrar att få kompensation när de använder sig av ledighetslagen och alltså minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar. Alla som har en inkomst upp till 54 000 kr. får full kompensation.

Herr talman! I vänsterpartiet kommunisternas program inför 1980-talet slås fast att barnens och ungdomens rätt till en ljus framtid måste säkras, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Utgår vi från dagens verklighet ligger emellertid denna ljusa framtid långt borta. Miljontals barn svälter ihjäl, inte därför att jorden lider brist på resurser utan därför att de imperialistiska staterna fortfarande behärskar en stor del av världen. Barnen dukar alltså under för de multinationella jättarnas profitjakt. Även Sverige deltar i denna utsugning och utplundring av världens barn. Svenskägda företag utsuger arbetare i andra länder. Sverige bidrar genom sitt medlemskap i IDB, Världsbanken och oljeklubben till att upprättahålla förtryckarregimer som den i Chile, regimer vilkas politik bidragit och bidrar till en tidigare inte skådad misär i många länder, en misär som inte bara tagit sig uttryck i hunger utan också i att barnen nekats rätten att lära sig läsa och skriva och mycket annat. I Sverige har vi nått ett större mått av välstånd än man har gjort i många andra länder. Ett välstånd som också kommit barnen och ungdomen till del. Men också i Sverige slår klassorättvisorna igenom. Också här berövas arbetarklassens barn rätten till en ljus framtid. Vpk har tidigare här i debatten tagit upp ungdomsarbetslösheten och vad denna innebär för tiotusentals arbetslösa ungdomars framtidstro. Att redan tidigt berövas rätten att delta i produktionen, att redan tidigt berövas rätten till den sociala gemenskap arbetet innebär, att inte få göra en samhällsinsats och att därför känna sig obehövlig leder självfallet till nedsatt självkänsla. Det leder till passivitet och kan också leda till drogmissbruk av skilda slag. Regeringen och de övriga partierna bär här ett tungt ansvar — ett ansvar som de försökt smita undan genom att lägga skulden hos de enskilda ungdomarna. De har talat om normlöshet och förstärker de repressiva insatserna vare sig dessa nu tar formen av fler poliser eller fler tvångslagar inom sjukvården. Vad de glömmer är att normer och krav alltid måste vara förbundna med sociala rättigheter för att upplevas som meningsfulla. Berövar man ungdomarna den viktigaste av alla sociala rättigheter — rätten till arbete — så kommer de också att ställa sig fientliga till de normer andra försöker pracka på dem. Men, herr talman, det är inte bara rätten till arbete som man berövat ungdomen. Under hela sin uppväxt har de berövats en rad rättigheter som borde vara självklara i ett utvecklat samhälle. Rätten till en bra dagisoch fritidshemsplats. Rätten till en bra bostadsmiljö. De utsätts för konkurrensmentalitet i skolan och på andra områden. Våld och reaktionärt könsrollstänkande är vad de möter i serier och filmer. Snart har de också berövats rätten att andas utan att äventyra sin hälsa. Nu påstår alla partier sig vilja skapa ett barnvänligt samhälle. Men ett barnvänligt samhälle förutsätter ett gott samhälle för alla, och ett sådant är inte möjligt att få med mindre än att man avskaffar de krafter som profiterar på människorna — ett sådant samhälle förutsätter socialism. Samtidigt är det uppenbart att mycket kan och måste göras redan nu. Jag skall här bara ta upp några av alla de krav vi ställt under årens lopp och som hör till vardagen — och inte bara till Gabriel Romanus högtidstal inför barnåret. Det gäller rätten till en bra dagiseller fritidshemsplats, rätten till sex timmars arbetsdag för alla och rätten till en bra miljö. Vi fick i går höra Gösta Bohman försöka sig på att belysa en jobbarfamiljs situation. Familjens stora fråga var enligt herr Bohman att avgöra vart nästa resa skulle gå, till Spanien eller ännu längre söderut. Det visar strängt taget bara hur långt herr Bohman är från den svenska verkligheten. Det avståndet till verkligheten har tyvärr också såväl centerpartister, folkpartister som många socialdemokrater i avgörande frågor. Låt mig ta ett exempel i stället. En ensamstående mamma med sin treårige grabb. Hon jobbade tidigare, visserligen i ett lågavlönat kvinnoyrke, men hon trivdes. Nu går hon utan jobb. Varför då? Hon vill ju ingenting hellre än att komma ut i jobb. Det enkla skälet är att kommunen struntat i dagisutbyggnaden. Visserligen har hon förtur, men vad hjälper det när det går hundra barn på varje plats. Hon mår dåligt — grabben mår dåligt. Hon känner sig isolerad och instängd och frågar sig naturligtvis varför det blev så här. Politikerna hade ju lovat att nu skulle barnstugebristen byggas bort minsann. 100 000 nya dagisplatser före 1980. Politikerna, många från folkpartiet, hade också sagt att varje kvinna skulle ha rätt till ekonomiskt oberoende — det talades så fagert om jämställdhet och jämlikhet, men var finns jämlikheten för den ensamstående mamman utan dagisplats? Sanningen är den att otryggheten för tusentals barn och föräldrar kommer att bestå så länge inte samtliga övriga partier ändrar sin ståndpunkt i denna fråga. Sanningen är den att det finns 750 000 barn i förskoleåldern och att det för dem finns omkring 120000 daghemsplatser. Sanningen är den att tiotusentals barn i åldrarna 7-14 år går utan någon som helst tillsyn på eftermiddagarna därför att bristen på fritidshemsplatser är om möjligt ännu mer skrämmande än bristen på daghemsplatser. År efter år har vpk drivit kravet på bra daghem och fritidshem åt alla barn mellan sju månader och 14 år. Först när en omfattande folkrörelse drev övriga partier att ta upp frågan kom en överenskommelse med Kommunförbundet till stånd — en överenskommelse som, även om den skulle uppfyllas, innebär att otryggheten kommer att bestå. Jag skulle vilja fråga Gabriel Romanus: Vilka kvinnor, tänker han sig, skall också fortsättningsvis vara gästarbetare på arbetsmarknaden till följd av bristen på barnstugeplatser? Vilka barn är det som skall utestängas från den möjlighet till kollektiv uppfostran daghemmet innebär och utsättas för den otrygghet som avsaknaden av såväl daghem som fritidshem kan medföra? Jag kan ta ett annat exempel, nämligen borgarnas egen lilla dröm — kärnfamiljen, som Rune Gustavsson ordade så mycket om. Visserligen bor inte pappan hemma, eftersom han tillhör pendlarnas skara — det är ju sagt av borgarregeringen att vi alla skall flytta allteftersom fabrikerna flyttar ut arbetarnas pengar utomlands - men mamman jobbar, eftersom hon har haft turen att få in barnen på daghem. Hur ser då hennes och barnens vardag ut? Jo, de går upp halv sex på morgonen, och daghemmet öppnar kl. 7. Med knapp nöd hinner hon till jobbet kl. 8, eftersom restiden är en timme. Hon kommer hem klockan halv fem, handlar, hämtar barnen — och därefter återstår allt hemarbetet. I den familjen när man en dröm — en dröm om sex timmars arbetsdag med full lönekompensation. Den tidigare borgerliga regeringen gav ju möjlighet till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar med hög inkomst, men det tjänar inte den här familjen på. Den är nämligen lågavlönad och har inte råd att avstå från de timmar det gäller. Man vill ha sex timmars arbetsdag för att förkorta daghemsvistelsen för barnen. Även om de trivs, blir elva till tolv timmar på ett överfullt daghem för mycket. Det kan också anmärkas att man inte ens lyckats infria det löfte om normer för personaltäthet och barngrupper som stod inskrivet i regeringsdeklarationen 1976. Sex timmars arbetsdag för alla med oavkortad lön skulle skapa möjligheter till fackligt arbete, till möten och till ett annorlunda umgängesliv. Kravet på sex timmars arbetsdag griper in i alla samhällslivets områden. Utslagning och hets skulle minska. Kvinnorna skulle få ökade möjligheter till heltidsarbete. Rader av nya jobb skulle skapas. Också Göran Karlsson har tidigare i debatten hårt kritiserat den borgerliga propositionen, men jag skulle ändå vilja fråga socialdemokraterna och särskilt de socialdemokratiska kvinnorna: Är de överens med sin partiledning om att gå emot vårt krav på sex timmars arbetsdag med oavkortad lön, under hänvisning till att det skulle vara för dyrt? Då har man inte räknat på vad det kostar att låta så många gå utan jobb, på vad det kostar i form av mänskliga lidanden genom för tidig utslitning och utslagning liksom inte heller på vad det kostar barnen att alltid få se alla vuxna trötta och griniga. Lisa Mattson, som kommer efter mig på talarlistan, kanske kan ge ett svar på den frågan. Jag tycker att rätten till sex timmars arbetsdag i dag borde vara ett för arbetarrörelsen lika väsentligt krav som en gång kravet på åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn var. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp rätten till en god miljö — ett krav som innefattar så oerhört mycket. Jag skall dock begränsa mig till att på den korta tid som återstår ta upp en enda sak, nämligen bilsamhällets avigsidor. Annat som skulle kunna tas upp i sammanhanget är alla de gifter som sprids inom skogsoch jordbruk —alla de gifter som arbetarna utsätts för i jobben och som skapar fosterskador och för tidig död. Men av alla företeelser i det moderna samhället är bilen utan tvivelen av de farligaste, inte bara på grund av dess direkta påverkan på miljön utan också på grund av alla dess negativa effekter på samhällsplaneringen. Visst har bilen sina positiva sidor, särskilt i glesbygden, och den är för många människor i dag ett livsvillkor på grund av nedrustningen av den kollektiva trafiken och underlåtenheten att skapa en planerad kollektiv trafikstandard. Men samtidigt måste man allvarligt börja ifrågasätta vilket pris som får betalas för den ökade rörlighet bilismen innebär. Den omfattande flyttlasspolitik som vi haft under de senaste decennierna hade aldrig kunnat genomföras utan den nya trafiktekniken. Varje år skadas 20000 och dödas omkring 1 200 människor i trafiken. Antalet dödade motsvarar på 20 år en medelstor svensk stad. 100 personer går alltså åt per månad, och av dem är många barn. Men inte nog med att över 20 000 människor dör eller lemlästas — dessutom utgör bilen i dag vår största luftföroreningskälla. Tonvis av inte bara bly utan också en rad andra giftiga ämnen vräks varje dag ut över våra barn. Hela städer har skövlats och socialt fungerande miljöer har slagits i spillror. Den levande blandning av arbetsplatser, butiker, bostäder och verkstäder som städerna en gång utgjorde har brutalt rivits itu till förmån för gigantiska trafikkaruseller och statskärnor helgade åt konsumtionens heliga tempel. Och barnen — hur har de drabbats? Bilsamhällets barn är i dag förbjudna att röra sig fritt. De står under en ständig övervakning av ångestfyllda vuxna, de förföljs av ständiga varningar. Möjligheterna att göra upptäcktsfärder i omgivningarna har försvunnit. Cykling och liknande har de ingen möjlighet till före vuxen ålder — och knappt ens då. Bilsamhällets barn blir osjälvständiga och defensiva, eftersom de aldrig tillåts leka ute utan risk för trafikskador. Bilen har ju också blivit något av en kulturell företeelse. Gigantiska bilindustrier, påhejade av lika gigantiska motororganisationer och deras publikationer, har på grundval av den kapitalistiska marknadsekonomin genom åren förklätt denna miljardmördare till ett besjälat, kärleksfullt väsen —- ett väsen som också används som ett vapen i kvinnoförtrycket. Nu har de senaste larmrapporterna äntligen fått politikerna att vakna, om än sent. Redan 1971 kom de första rapporterna om blyets giftighet. Men man kan frukta att inte heller denna gång några radikala åtgärder kommer att vidtas, om man ser hur centerpartister och folkpartister likaväl som socialdemokrater agerar i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Tidigare i dag har det här problemet debatterats av jordbruksministern och Svante Lundkvist, men man har enbart tagit sig an frågan om blyet. Jag anser att bilen i tätorterna är en direkt hälsofara och alltså också en fråga för socialoch sjukvårdsministrarna. Därför vill jag avslutningsvis fråga dem som ansvarar för det sociala området i regeringen: Vilka åtgärder ämnar ni vidta för att snarast få till stånd en snabb minskning av privatbilismen i tätorterna och för att se till, att kollektivtrafiken snabbt byggs ut?